Herr talman! Herr Wikström började med att tala om tankeförvirring. Jag tycker att hans anförande visar att han själv drabbats av en svår sådan, och dessutom hör han faktiskt inte på vad andra säger. Jag sade alldeles tydligt att alla skolor, oavsett om de är privata eller offentliga, måste uppfylla av samhället uppställda krav. Moderata samlingspartiets uppfattning finns det ingen anledning att efterlysa här. Den är fullständigt klar och har redovisats i den motion som vi nu diskuterar. Det är inget tvivel om att den principiella skillnaden mellan herr Wikström och mig är mycket stor, och den interpellation som han talade om visar ganska bra vad det handlar om. I interpellationen talas det bara 161 om att det är bra med privatskolor, eftersom det ibland behövs en lugnare skolmiljö. De kan vara ett billigare alternativ, och de möter också stort förtroende och har en betydande goodwill inom Stockholms kommun. Herr Wikström står också som reservant i det nu aktuella betänkandet till förmån för en motion som kräver effektivare föräldrautbildning, men något vidgat föräldrainflytande över skolan vill han tydligen inte höra talas om. Att föräldrar och elever skulle ha fritt val mellan olika skolor och skolor av olika typ omöjliggörs enligt herr Wikström av praktiska skäl. Herr Wikströms resonemang borde föra till slutsatsen att vi inte skall ha någon frihet alls — det är nämligen i särklass billigast, enklast och enhetligast. I andra länder har man kunnat klara problemen — principen om föräldrars och andra laga målsmäns frihet att välja för sina barn har ansetts vara värd den ansträngningen. Herr Wikström uppehöll sig relativt mycket vid moderata samlingspartiets syn, som han försökte ta avstånd från, och det lyckades han mycket bra med. Jag skall be att få citera ur en ledare i Dagens Nyheter med rubriken ”En liberal skolsyn” för att ge herr Wikström tillfälle att ta avstånd också från den. Det heter där: ”Våra socialdemokratiska förmyndare vill helt avskaffa privatskolorna trots föräldrarnas protester, de betraktas som en outhärdlig avvikelse från likformighetens princip. I danska skollagen sägs det klart ifrån att privatskolor som uppfyller vissa villkor har rätt till bidrag. — — — Hur som helst är det klart att socialdemokraterna inte godtar annan valfrihet än den kommunen själv tillhandahåller. Den respekt för föräldrarnas önskemål när det gäller de egna barnens utbildning som i de flesta kulturländer är självklar har svenska makthavare successivt avskrivit.” Det är intressant att konstatera att moderata samlingspartiet är ensamt om att slå vakt om valfrihetens princip.

Herr talman! Hade jag inte sett Jan-Erik Wikström i kammarens talarstol utan endast hört vissa avsnitt av hans anförande, skulle jag närmast ha trott att det var en socialdemokratisk utbildningspolitiker som framlade sina synpunkter. Moderata samlingspartiets syn på den fråga som vi nu diskuterar kan herr Wikström finna, om han läser innantill i den reservationen som herr Strindberg och jag står för. Vi har inte talat om i debatten och talar inte heller i reservationen om alternativt skolsystem. Det är fråga om alternativa huvudmän och alternativa skolor inom skolsystemet. Orsaken till att vi vill ha alternativa huvudmän och därmed alternativa skolor är rent pedagogisk.

Erfarenheten visar att detta sker effektivare och snabbare inom skolor med enskilda huvudmän. Det kan vi se i vår skolhistoria, och det finns ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda i fortsättningen. Nu håller dessa enskilda skolor med enskilda huvudmän på att slås ut. Vad vi nu vill är att få till stånd en utredning som skall försöka tackla problemet hur sådana skolor skall kunna vara kvar och naturligtvis också i någon utsträckning nyskapas. Det är vad det hela rör sig om och ingenting annat. Det tycker jag att herr Wikström borde ha kunnat läsa sig till och inte framföra i vissa stycken, som jag ser det, rena fantasier om vad moderata samlingspartiet vill.
Herr talman! En del av det som herr Wikström frågade om, nämligen objektiviteten i religionsundervisningen, skall jag ta upp under punkten 6. Som svar på frågan hur vi har tänkt oss utformningen av det kristna skolalternativet kan jag hänvisa till debatter i andra kammaren 1970 och i denna kammare 1971. Vid det sistnämnda tillfället åberopade jag i ett längre anförande att det har gått bra i andra länder, där det finns alternativa skolor, och att det därför borde gå bra här också. För övrigt syftar motionerna till att det skall utredas hur en sådan skola skall utformas. Att samfunden skulle vara så många och olika att de inte skulle finna en gemensam nämnare härvidlag anser jag vara orimligt, särskilt som det är ordningen och disciplinen och andan i skolan som är de avgörande motiven för en alternativ skola. Jag tror alltså att vi skall kunna finna former för samarbetet. Vi har ju tänkt följa skollagens 6 kap. 34 8. Vad som står där har vi ingenting emot, utan det är klart att den skola vi skall bygga verkligen skall ge både fostran och kunskaper som är fullt jämförliga med vad den andra skolan ger. Och givetvis skall den vara öppen för alla, inte bara för de välanpassade, men eleverna torde bli mycket mera välanpassade i den skola vi vill ha. Herr Wikström talade om moderata samlingspartiet. Kanske jag vågar anföra ett litet minne från i maj i fjol, när herr Wikström och jag möttes i Skellefteå och jag till min förskräckelse upptäckte att den stora skolans aula var full av i huvudsak folkpartister. Jag tänkte: Ve mig, nu när folkpartiets Jan-Erik Wikström skall tala mot moderaten Tore Nilsson, som tror på en alternativ skola. Jag tror att herr Wikström håller med mig om att det befanns att publiken inte höll med herr Wikström. Åhörarna var i huvudsak folkpartister — moderaterna i Skellefteå är ganska få — men de hade samma syn på skolan som jag försökt föra fram och som herr Oskarson och hans medmotionärer fört fram i motionen 1148. Vad som har anförts om att kyrkorna borde göra mera skall jag ta upp under en annan punkt. När herr Wikström sade att vi skall ta hand om bröderna, vill jag säga att det gjorts en undersökning där den här frågan ställts: Skulle Ni gärna se att Era barn gick i en skola som präglades mera av kristen syn? Då svarade enligt uppgift 73 procent ja. Jag tror att det i huvudsak är de som herr Wikström kallar för våra bröder som svarade så. Det är inte bara kristna bekännare. Det är bara en liten del som är det. De vill gärna skicka sina barn till en kristen skola för att få hjälp.
Herr talman! Jag vill anknyta till det sista som herr Wikström sade i sitt anförande nämligen om kyrkornas ansvar då han nämnde att kyrkorna måste föra in kompletterande undervisning. ”Men det är inte riksdagens angelägenhet”, ansåg han. Ja, det är frågan, herr Wikström! Jag talade om min motion där jag vill ha fram konfessionell undervisning på tiden för fritt valt arbete som ett komplement till den obligatoriska objektiva religionsundervisningen. Jag tycker att det vore en medelväg som herr Wikström skulle finna lämplig, ty på så sätt skulle man kunna tillgodose kravet från dem som vill ha en kristen skola. Det är ju närmast kristendomsämnet man vill slå vakt om. Som sagt, det kan visst vara riksdagens angelägenhet. Det hade varit intressant att höra herr Wikströms syn på det lösningsförslaget.

Herr talman! Det var tidigare fem eller sex representanter för moderata samlingspartiet som uttalade sig i dessa frågor. I replikväxlingen har bara fyra deltagit! Jag vill bara göra en korrigering och skall låta det andra stå oemotsagt av tidsskäl. När herr Nilsson i Agnäs påstår att det huvudsakligen var folkpartister som lyssnade på vår debatt i Skellefteå, så tar han nog fel. Jag skulle önska att det vore som han säger. Men det var så gott som enbart människor som jag visste i förväg stod på herr Nilssons sida, och jag byter inte åskådning bara för att jag befinner mig i minoritet. Jag vill faktiskt upprepa frågan: Vad är det egentligen moderata samlingspartiet vill? Herr Nordstrandh och fru Mogård försöker slingra sig och säger: Läs vad som står i motionerna! Men det ni har sagt i dag då? Vad är det man vill? Vill man bevara de nu existerande enskilda skolorna? Det är, har jag sagt, helt legitimt. Vill man införa ett begränsat antal enskilda skolor därutöver? Vill man ha ett alternativt skolsystem? Vill man ha ett alternativt skolsystem av pedagogiska skäl? Eller vill man ha ett alternativt skolsystem av konfessionella skäl? En liten stillsam synpunkt: Man kan inte dansa på alla bröllop!
Herr talman! Jag vill än en gång för herr Wikström understryka, att i varje fall jag inte sagt något om ett alternativt skolsystem utan jag talar fortfarande om alternativa huvudmän och alternativa skolor inom systemet. Det är inte alls fråga om att undervisningen i dessa skolor icke skall följa de av skolmyndigheter av olika slag i detta land fastlagda riktlinjerna. Jag understryker också att det huvudsakligast är av pedagogiska skäl, för tjänsten åt de unga människorna alltså, som vi vill ha kvar alternativa skolor och alternativa huvudmän. Herr Wikström vet mycket väl, att dessa skolor och deras huvudmän håller på att slås ut. Herr Wikström kan ju titta t.ex. på förhållandena sådana de nu utvecklar sig här i Stockholm på den kommunala sidan. Då är det ganska naturligt att vi vill dels slå vakt om de enskilda skolor som finns, dels ge möjlighet till nya sådana skolor med alternativa huvudmän att växa upp. Vi vill att villkoren för att detta skall kunna ske skall undersökas i form av en utredning. Läs vad reservationen går ut på! Då borde herr Wikström äntligen kunna förstå vad vi menar. Om herr Wikström sedan vill läsa in andra uppfattningar i vad andra sagt här i dag, så må det vara hans ensak, men herr Wikström skall hålla sig till den reservation det rör sig om här.
Herr talman! Det är en underlig debatt som herr Wikström för. Han räknar på fingrarna, ena gången till fem representanter och andra gången till fyra representanter för moderata samlingspartiet. Det är väl att spilla tid. Herr Wikström påstår att vi slingrar oss och inte vet vad vi vill. I likhet med herr Nordstrandh vill jag be honom läsa för det första motionen, för det andra reservationen och för det tredje våra anföranden i protokollet. Det är möjligt att vi får ha litet privatlektioner också. Jag tycker i och för sig inte att det är svårt att förstå att herr Wikström inte förstår den principiella ståndpunkten, men med litet påläsning och som sagt litet privatlektioner kanske det kan gå. Men, herr Wikström, slingra Er nu inte! Tag nu avstånd från den beskrivning av en liberal skolsyn som jag citerade! Det kommenterade herr Wikström egendomligt nog inte alls.
Herr talman! Jag har samma uppfattning som Dagens Nyheter gav uttryck för i den ledaren, nämligen att vi inte skall avskaffa de nu existerande privatskolorna. Det var vad den ledaren talade om. Om det nu är så att herr Nordstrandh är representativ för moderata samlingspartiets skolpolitik får jag väl tro honom på orden. Men sedan man läst motionerna och reservationen och lyssnat till inläggen i dag förefaller det kanske ändå mera motiverat med en utredning om moderata samlingspartiets skolpolitik än med en utredning av den typ som reservationen förordar.

Herr talman! Det är naturligt om skolmiljön ställes under debatt. I skolan skall ungdomarna tillbringa en stor del av sin tid. Där skall de utföra ett ofta hårt och pressande arbete. I vilken miljö skall det ske? Detta är en synnerligen viktig frågeställning, och många problem som uppstår i skolans arbete återfaller på själva skolmiljön i dess vidaste bemärkelse. Alla faktorer i fråga om skolmiljön kanske inte är lika lätta att definiera som själva skolan — arbetslokalen. Det är därför förklarligt att tendensen att bygga stora skolenheter blivit en konkret del i debatten om skolmiljön. Så också i första delen av dagens debatt här i kammaren. Låt mig, herr talman, återknyta till detta problem efter den pikanta uppgörelse mellan moderater och folkpartister som vi nyss har åhört i en annan frågeställning. I anslutning till debatten om skolenheternas storlek har den integrerade gymnasieskolan ibland anförts som ett skäl till att uppföra stora skolenheter. Enligt mitt förmenande behövs andra åtgärder än uppförande av mastodontskolor för att det skall bli en verklig integrering. För skolmiljön kan inte skolenheternas storlek vara det enda avgörande, Däremot kan givetvis den jättestora skolan försvåra möjligheterna att skapa en god skolmiljö. Det finns, som utbildningsutskottet framhåller, en oro bland allmänheten inför utvecklingen mot stora skolanläggningar. Särskilt stor akutalitet har problemet fått genom den debatt som uppstått i Luleå inför planerna att där uppföra landets i sitt slag största skola. Den belysning av problematiken som Luleådebatten medfört torde ha riktat uppmärksamheten på de negativa effekterna av alltför stora skolenheter, så att varje projektering av liknande anläggningar nu blir föremål för grundligare överväganden. Därmed har debatten varit av betydelse långt utanför Luleå och Norrbotten och uppfordrat skolplanerarna till att fundera över skolmiljön även i detta speciella avseende. Men det skulle säkert leda fel om inte också andra faktorer än skolenheternas storlek beaktades i debatten om skolmiljön. Redan en förhållandevis liten skolenhet kan vara nog så hopplös ur miljösynpunkt om den är illa planerad. Det finns skäl att understryka vad utbildningsutskottet anför i sitt betänkande om det angelägna i att kunskaper erhålles rörande de faktorer som skapar en god skolmiljö. Utskottet förutsätter också att det utredningsarbete som pågår inom SIA bedrives med största skyndsamhet. Detta bestämda uttalande från utskottets sida kan knappast betecknas som passivitet i frågan, som någon talare i denna debatt ville göra. Utskottets klara deklaration i detta avseende har bestämt mitt ställningstagande till motionsyrkandena rörande skolenheternas storlek. Herr talman! Jag finner det angeläget att, liksom utskottet, betona vikten av att alla faktorer som negativt eller positivt kan påverka skolmiljön klarlägges med stor skyndsamhet för att problemen skall kunna angripas på ett verkningsfullt sätt.

Herr talman! Under denna första punkt i utskottets betänkande har det förekommit en lång diskussion. Till punkten har det fogats ett antal reservationer, och flera talare för utskottet har motiverat dess ställningstagande i de sammanhangen. Jag kan som ordförande i utskottet nu på slutet fatta mig mycket kort och bara med några ord sammanfatta den här diskussionen under den första punkten. Det är kanske litet svårt för den oinitierade att följa det här betänkandet, eftersom det under punkten 1, Vissa gemensamma frågor, tas upp en del frågor som skiljer sig rätt mycket ifrån varandra. Det blir därför lätt en något förvirrad debatt. Det är svårt att hålla samman diskussionen kring de olika frågorna på det sätt som skulle vara önskvärt för att debatten skulle bli överskådlig och lätt att följa. Kammarens ärade ledamöter har klart för sig att det här betänkandet om skolan är ett av de största som årets riksdag har att ta ställning till när det gäller kostnaden för och omfattningen av en verksamhet inom samhällslivet. Riksdagen kommer i kväll att bevilja ca 4 miljarder till skolan, den kommer att fatta beslut som gäller ca 1,2 miljoner elever och över 100 000 anställda. Det är därför av största värde att notera att utbildningsutskottet i allt väsentligt är enhälligt i sitt tillstyrkande av statsverkspropositionens förslag i den här delen av huvudtiteln. De reservationer som föreligger är, även om de var för sig är viktiga, ändå reservationer i marginalen. När det gäller de stora linjerna i utbildningsväsendet är utbildningsutskottet enigt, och jag tycker att det är glädjande att kunna konstatera det. I den debatt vi har om skolan, som berör så många människor och engagerar så många människor, är det för skolans utveckling av största värde att politikerna så långt det är möjligt når enighet. Jag är tacksam att kunna notera den stora samling som finns i riksdagen kring tanken att avvisa alla förslag till alternativa skolor. Jag uppskattar mycket det värdefulla inlägg som utskottets vice ordförande har gjort i dag vid den här diskussionen. Jag tror det är viktigt att inför allmänheten kunna tala om att det bara är en mycket liten del av den svenska riksdagen som är beredd att stödja de krafter ute i landet som vill riva sönder vårt skolväsen och vid sidan av vår obligatoriska skola skapa en alternativ skola. Herr talman! Jag skall sedan be att få säga några ord om skolstorleksproblemet. Flera talare har berört det tidigare, och jag kan inskränka mig till att notera att jag liksom mina kamrater i utskottet är medveten om det råder delade meningar om hur stor en skolenhet bör vara för att man skall uppnå det bästa resultatet med hänsyn till de pedagogiska verkningarna, den sociala anpassningen och de ekonomiska konsekvenserna. Men det är nog också ganska viktigt att understryka att här är ett område där vi i betydande utsträckning måste slå vakt om den kommunala självstyrelsen. Det måste i första hand vara kommunalmännen själva som mot bakgrund av egna erfarenheter och egen samhällsplanering bör avgöra hur stora skolenheterna skall vara. Vi väntar på de undersökningar som SIA kommer med och som skall vara vägledande för de pedagogiska och sociala frågornas besvarande. Det har i debatten här i dag och i samhället tidigare erinrats om internationella undersökningar. Jag är litet tveksam inför vissa av dem därför att det är så vaga antydningar som kommer om dessa internationella undersökningars resultat. Herr Strindberg har i dag erinrat om en engelsk undersökning utan att säga vilken det gäller. Det vore sålunda mycket värdefullt om herr Strindberg ville tala om vilken engelsk undersökning det är som han åberopar för sitt ställningstagande i utskottet. Det är självklart att vi så långt det är möjligt skall ta hänsyn till internationella erfarenheter, sammanställa dem med våra egna erfarenheter och så fort som möjligt komma fram till något så när hållbara rekommendationer när det gäller hur stora skolenheterna bör vara. Men vi kan inte, herr talman, ena dagen tala om hur viktigt det är att den kommunala självstyrelsen iakttas och att vi decentraliserar beslutsfunk tionerna ut till kommunerna, och andra dagen gå en annan väg och kräva en stark centralisering så att beslutsfunktionerna skall ligga hos centrala myndigheter. Vi måste bestämma oss för vilken huvudlinje vi vill följa. Det är också viktigt att notera att det här är fråga om en besvärlig avvägning mellan vad som är ekonomiskt lämpligt och vad som av andra skäl är lämpligt. Alla upplever vi ute i kommunerna hur de ekonomiska frågorna blir allt besvärligare att lösa. Ingen av oss som möter våra väljare kan undgå att ta intryck av deras synpunkter på de höga skatterna, när de ber oss politiker av alla schatteringar att medverka till en sänkning av skattetrycket. Det är angeläget att vi för ut detta också i praktisk politik på det sättet att vi försöker organisera samhället så att det blir så billigt som möjligt. Ofta är det en mycket svår avvägning, och jag hoppas, herr talman, att vi skall kunna klara dessa avvägningsfrågor bättre när SIA :s undersökningar presenterats. Det hade varit frestande att ta upp en debatt med fru Mogård om det angrepp på socialdemokratins skolpolitik i allmänhet som hon riktade. Jag avstår från det och vill endast citera en enda mening i hennes anförande som belyser detta anförandes halt. Hon recenserade jämlikhetsdebatten och sade exakt på följande sätt: ”Varje tänkande individ måste ta avstånd från jämlikhetsdebatten.” Det är ett angrepp på oss alla som sitter här och som var och en på sitt sätt och från sina utgångspunkter deltar i jämlikhetsdiskussionen. När det gäller inlägg i riksdagen av den typen tycker jag, herr talman, icke att det finns anledning att engagera sig och fördjupa sig i ett bemötande. Herr talman! Jag ber att under denna punkt få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i samtliga avseenden.
Herr talman! Det är två kommentarer jag vill göra till herr Alemyrs anförande.

Jag försäkrar honom att detta är det icke fråga om, och det framgår av texten. Vidare efterlyste herr Alemyr de här utländska undersökningarna. De är förvisso icke många — det är inte lätt att forska på det här området — men Herr Strindberg kommer att tala om för Alemyr vad det var för en engelsk undersökning som varit på tal. Det jag har understrukit när det gäller storskolorna är de erfarenheter som man kan få här i landet vid besök på skolor och vid samtal med elever och skolfolk men även i utlandet, på platsen alltså, och där har jag funnit många vittnesbörd om olägenheterna med de stora skolorna. Det är detta som har föranlett att jag velat understryka den inställningen, att man från skolöverstyrelsens sida skall ge råd i den här riktningen, när kommunalmännen börjar planera sina skolor. Något direkt ingripande i den kommunala självbestämmande rätten rör det sig faktiskt inte om, herr Alemyr, och det är inte heller avsett.

Herr talman! När det gäller den kommunala självstyrelsen håller jag helt med utskottets ordförande om vikten av att vi slår vakt om den. Men jag tror att i fråga om skolbyggnadsområdet är det viktigt att de kommunala skolmyndigheterna får råd och anvisningar från centralt håll. I annat fall är det risk för att man gör alltför stora felinvesteringar. Den engelska undersökning som jag hänvisade till finns refererad i Lärartidningen/Svensk Skoltidning nr 37 1971. Det är dr Elizabeth Halls undersökning av 218 skolor i England. Jag vill minnas att när utbildningsutskottet för en tid sedan var i Luleå och fick information om den blivande storskolan där redogjordes från den s.k. SAMS-gruppens sida ganska ingående för den här brittiska undersökningen. Det är alltså inte någon konstruerad utredning som jag här baserar mina uttalanden på. Den är gjord bland 218 skolor, och dr Elizabeth Hall hade väl närmast uppdraget av skolmyndigheterna i London, där man investerat i stora skolor. Man drog ganska snabbt den slutsatsen att barnen mognade bättre i små skolor, de blev mer harmoniska osv., och skolmyndigheterna i London avser också att planera om när det gäller skolbyggnaderna.

Herr talman! Jag har inte åberopat några utländska undersökningar när det gäller den här problematiken. Jag har nöjt mig med att försöka förklara de erfarenheter som strömmar mot en från folk i vårt eget land som sysslar med de här problemen och som — det är jag övertygad om — väl känner hur det här verkar och fungerar. Sedan är det faktiskt på det sättet att jag helt delar uppfattningen att den kommunala självstyrelsen ingalunda skall naggas i kanten.

I dag är man hårt bunden av skolöverstyrelsens bestämmelser, som är utformade på det sättet att de är mer eller mindre generella och ibland svåra att anpassa till förhållanden som den kommunala självstyrelsen klart pekar ut som de riktiga.
Herr talman! Genom att inte lyssna ordentligt och genom att avsiktligt misstolka gjorde herr Alemyr en magistral betygsättning av halten av mitt anförande. Jag kanske då får tala om för herr Alemyr vad jag faktiskt sade. Jag sade att den stundtals rätt förvirrade och oftast direkt obegåvade debatt som fördes under jämlikhetsbanerets täckmantel var av sådant slag att varje tänkande individ nödgades ta avstånd från den. Skulle inte herr Alemyr vilja vara med om att ta avstånd från en obegåvad debatt, även om den råkar föras under jämlikhetsbanerets täckmantel? Jag har inte för vana att vara magistral mot mina meningsmotståndare, och därför skall jag här inte bedöma halten av herr Alemyrs inlägg. Men jag skall be att få göra en kommentar. Herr Alemyr började med att tala om den stora enigheten i utskottet och sade att reservationerna bara fanns så att säga i marginalen. Då vill jag påpeka för herr Alemyr att reservationen A 2 inte är någonting i marginalen. Att respektera föräldrarnas önskemål när det gäller de egna barnens utbildning är inte något marginellt. UNESCO-konventionen, som Sverige har anslutit sig till, hade jag faktiskt hoppats att också herr Alemyr skulle ansluta sig till. Herr Alemyrs inlägg, med det envisa upprepandet av termen alternativt skolsystem, måste — om det skall ligga någon logik i vad herr Alemyr sade — innebära att de få kvarvarande privatskolorna går sin snara död till mötes. Skulle herr Alemyr vilja vara snäll och bekräfta om min slutsats i det avseendet är riktig?
Herr talman! På en enda punkt är jag beredd att revidera mitt påstående i talarstolen, nämligen det som jag sade om reservationerna i marginalen. Den moderata reservationen om de enskilda skolorna är naturligtvis inte någonting i marginalen. Där är det fråga om ideologiska skillnader av mycket djupgående natur. Men eftersom det bara är en enda och mycket liten grupp i riksdagen som står bakom den reservationen fäster jag inte samma avseende vid den som vid de reservationer som större delar av riksdagen står bakom. På den punkten vill jag sålunda som sagt revidera mig. Mellan företrädare för moderata samlingspartiet och företrädare för andra partier i denna kammare — framför allt då de som företräder mitt eget parti — råder det mycket djupgående ideologiska motsättningar. Men jag noterade med tillfredsställelse att det mellan de flesta ledamöterna i kammaren råder enighet på så gott som alla områden när det gäller skolans utveckling, och det betraktar jag som utomordentligt värdefullt. Vad sedan gäller frågan om skolornas storlek vill jag slutligen notera att det inte heller där kanske är så mycket som skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna. Majoriteten tar inte ställning till hur stora skolorna skall vara utan vill avvakta de undersökningar som SIA håller på med, medan reservanterna vill gå snabbare fram och redan nu uttalar sig för en rekommendation. Vi vet inte var vi så småningom hamnar, och därför är skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna på den punkten tämligen obetydlig.
Herr talman! De ideologiska skillnader som kommer till uttryck i reservationen A 2 kommer alltså även till uttryck mellan UNESCO-konventionen och herr Alemyr och hans parti. Det är intressant att konstatera. Däremot är det ganska skrämmande att höra att herr Alemyr tycker att reservationen A 2 inte är så mycket att fästa avseende vid, därför att det bara är en liten grupp som står bakom den. Jag tycker att det är ganska typiskt för den socialdemokratiska kollektivistiska synen att anse att man inte behöver bry sig så särskilt mycket om en liten grupp. Vi har, inte bara av egoistiska skäl, en helt annan uppfattning ideologiskt sett.

Herr talman! Jag skall bara säga några få ord vid denna punkt. I motionen 1134 har vi tagit upp hela frågan om granskning av läromedlen i den obligatoriska skolan. Utskottet har pekat på den utredning som redovisas i SOU 1971:91 och som just nu är under remissbehandling. Utskottet har också som bilaga till betänkandet fogat ett uttalande från skolöverstyrelsen angående sexualundervisningen. Det utredningsbetänkande som nu remissbehandlas visar i sammanfattningen att utredningen avvisat tanken på ett centralt förval men anser att det på central nivå bör finnas möjligheter att lämna information. En central förgranskning av alla läromedel är inte nödvändig och inte heller möjlig, säger man. Denna fråga skall alltså diskuteras längre fram, och jag skall nu inte ta upp saken. Men jag vill redan nu säga att jag är mycket tveksam och undrar hur det i praktiken skall vara möjligt för de enskilda skolstyrelserna att överblicka hela den mängd av läromedel som finns. Jag tror också att det blir mycket svårt att ge information av den halt som är önskvärd. Jag har begärt ordet därför att jag tycker att utskottet har behandlat motionen som om den handlade enbart om läromedel som gäller sexualundervisningen. Den fråga vi tar upp gäller läromedlen på alla områden, och vi vill ha en granskning som visar att de är objektiva. I bilaga 6 till SOU 1971:91 finns en intressant artikel av Jörgen Westerståhl, där han tar upp synpunkter på objektivitetskravets tillämpning i läroböcker. Den schematiska framställning om objektiviteten som han lämnar förefaller vara riktig, och den kan jag säga ja till. Men man blir förskräckt när man tänker på hur kravet på saklighet och opartiskhet med underrubrikerna Sanning, Relevans, Balans och Neutralpresentation i verkligheten faller ut, när det gäller läromedlen. Men den frågan blir det som sagt anledning att ta upp senare, och jag har för dagen inget yrkande.

Herr talman! Som motionär angående skolans undervisning i sexualoch samlevnadsfrågor vill jag gärna med några ord kommentera föreliggande utskottsbetänkande med avseende på punkten 3. Utskottet har behandlat den av oss avgivna motionen 1168 välvilligt. I betänkandet sägs att utskottet vid sina ställningstaganden till motionen ”haft som en självklar utgångspunkt att innehållet i skolans sexualundervisning bedrivs i överensstämmelse med vad som angetts för olika skolstadier i läroplan och andra anvisningar, intill dess beslut om eventuella förändringar i vederbörlig ordning fattats i anledning av USSU:s förslag”. Jag finner detta uttalande vara helt tillfredsställande och i god överensstämmelse med de synpunkter som anförts i motionen. Utskottet hänvisar därjämte till skolöverstyrelsens skrivelse till länsskolnämnder och skolstyrelser i december förra året angående läromedel i sexualoch samlevnadsundervisningen och fogar därtill denna skrivelse som bilaga till utskottsbetänkandet. Jag tolkar detta som ett viktigt ställningstagande från utskottets sida, ett ställningstagande som innebär att utskottet ställer sig bakom de synpunkter som framförs i skrivelsen. Jag hoppas för min del att detta skall medföra att vi i fortsättningen slipper läromedel i skolan som inte överensstämmer med gällande anvisningar. Att dessa anvisningar hittills inte alltid följts har vi givit exempel på i den åberopade motionen. För somliga elever har den undervisning som getts i t.ex. serien Att vara två varit mycket påfrestande. Inte minst TV-programmet i serien har upprört många, både lärare, föräldrar och elever. En flicka berättar hur hon upplevde att programmet hade en smygande effekt, som upprörde henne. Det värsta är, skriver hon, att både radiooch TV-program och häften tar för givet att de flesta ungdomar har och har haft sexuella förbindelser. ”De utgår bara från att instruera oss hur vi skall göra för att inte bli med barn. Jag känner mig väldigt nedstämd av sådan undervisning, speciellt som ingen tycks reagera. Det känns som om dagens ungdom håller på att gå under i en ström av sex.” Så långt flickan i fråga. Såvitt jag kan finna är det ett betydande avstånd mellan programmet Att vara två och de synpunkter som framförs i skolöverstyrelsens skrivelse, där det bl.a. sägs att informationen inte får utformas som en påträngande konfrontation med sådana detaljer i den enskildes sexualliv, vilka bedöms vara strängt personliga. Skolöverstyrelsen skriver också att man i detta sammanhang måste beakta ”att eleverna kommer från hem med olika grundinställning till sexuallivet. Med hänsyn härtill är det väsentligt att den enskilda elevens integritet skyddas. Skolans undervisning om sexualoch samlevnadsfrågor bör präglas av varsamhet, takt och omdöme.” — Så långt skrivelsen. Jag har velat stryka under dessa synpunkter samtidigt som jag anbefaller den här skrivelsen, som finns fogad till betänkandet, till noggrant studium. Det måste enligt min mening skapas garantier för att sexualundervisningen bedrivs enligt läroplan och gällande anvisningar. Det är för många människor i vårt land en fråga om medborgarnas rätt till moralisk frihet och om respekt för elevernas personliga integritet.

Herr talman!

Herr talman! Jag skall inte prata sex — det var inte min avsikt — utan jag ämnar tala om läroböckerna för invandrarbarnen. Det kan sägas att den frågan hör hemma under en annan punkt i betänkandet; men om man vill ha de riktiga böckerna för invandrarbarnen kan den också sägas höra ihop med läroboksnämndens granskning. Det är naturligtvis inte tal om annat än att sexualundervisningen är en chock för invandrarbarnen. Det blir en miljökollision, som ibland skapar spänning och oro. Och jag känner till, genom kontakt med invandrarfamiljer, att svenska filmer och svensk undervisning i sexualkunskap rent av kan verka som en uppmuntran till prostitution. Invandrarna har mycket svårt att fatta att vi kan ha en så fri undervisning som vi har och samtidigt räkna med ett vanligt familjeliv i framtiden och en vanlig borgerlig gärning. På samma gång som det är ytterst viktigt att invandrarbarnen — i synnerhet flickorna — får kunskap om hur de skall skydda sig mot havandeskap och könssjukdomar kan det vara mycket svårt att förmedla denna undervisning; och jag undrar om man inte just på detta område skulle behöva speciella undervisningsmetoder och kanske invandrarlärare. Det kan vara problematiskt nog att lära invandrarbarnen att äta köttbullar och blodpudding, och det måste vara ännu svårare att introducera en helt ny livssyn på många områden. Trots att invandrarbarnen ofta kommer från mycket vänsterorienterade grupper finns det mycket stora skillnader när det gäller vad som är tillåtet och inte tillåtet, vad som skall vördas och inte vördas — och det skapar svårigheter. Jag skall också ta upp frågan om undervisningsmaterial över huvud taget, om böcker, film och andra läromedel. Samhället tillhandahåller inte läroböcker i det utländska modersmålet. Det kan finnas invandrarlärare, som undervisar barnen i det i Sverige främmande språket, men det finns inga läroböcker som passar. Man kan få läsa en vardagssvenska och man lär sig att förstå litet. Men man får inte ut något av de svenska läroböckerna och vet faktiskt inte vad som står där. För att förstå det skulle man behöva ha den svenska läroboken på det främmande språket. Man kanske då skulle kunna säga att det vore bra att importera de läroböcker som finns i det gamla hemlandet. Ja, det finns nog de som vill detta. Om man skulle gå omkring med en sparbössa i Grekland, är jag övertygad om att man skulle få in hur mycket pengar som helst till de stackars grekiska barnen i Sverige, som inte får några böcker som de kan läsa. Men skulle de få sina egna böcker, finns i dem värderingar som inte passar här. Även om de barn som växer upp här har en mor och en far som kan det gamla språket och även om de själva i hemmet kan språket något så när, måste man betänka att de ändå i allmänhet skall bo kvar i Sverige och klara sig här. Men för att kunna bli likställda och kunna konkurrera både i fortsatt undervisning och i ett arbete måste de förstå vad som står i den svenska historieboken, i biologiboken och i kemiboken. Jag undrar om läroboksnämnden har observerat att det föreligger ett behov av sådana böcker på främmande språk som motsvarar våra egna läroböcker. Men jag har observerat att dylika böcker finns. I Göteborg har man importerat en del jugoslaviska böcker. Jag vet också att Franco-Spanien ligger på oss för att få egna skolor till de spanska barnen. När vi tar emot invandrarfamiljer och vill göra dem till svenskar, något som de själva också vill, tycker jag att det är en självklar sak att vi underlättar för dem att komma in i ett svenskt tänkesätt. Vi måste underlätta för dem att lära det som står i de svenska läroböckerna, även om de inte kan det svenska språket perfekt. I en av grekjuntans böcker, fysikboken, såg jag hur man förklarade att vatten hade tre olika tillstånd: is, ånga och vatten. Men varför var det så? Jo, därför att den gode Guden ville att fiskarna skulle ha något att simma i. Detta står i fysikboken, och då kan vem som helst förstå att det även måste finnas mycket annat som inte passar in i den undervisning vi ger. Vi kan alltså inte använda de böcker som finns i invandrarnas egna länder, om härvarande invandrarbarn skall kunna följa med. Man kan inte hoppas att de skall kunna använda de svenska läroböckerna och förstå innehållet — inte bara läsa orden. Vi har 600 000 invandrare i Sverige och vi har dem som god arbetskraft. De är mycket Sverigehängivna människor. Jag har dem på nära håll, så jag vet det. De vill vara svenskar, de vill förstå det svenska samhället, men vi måste hjälpa dem mera, och jag undrar därför vilken roll läroboksnämnden kan spela. Tittar verkligen nämnden på de böcker som kommer in från andra länder? Observerar nämnden hur illa de passar här och ser nämnden till att de svenska skolböckerna blir översatta så att de kan bli förstådda? Det var egentligen bara detta jag ville säga. Jag ser problemet som stort och jag förstår så litet av det, men jag tror inte att man ägnat det tillräcklig uppmärksamhet.

Herr talman! Frågan om läromedlen är väl en av de svåraste och mest komplicerade frågeställningar vi har i skolan för närvarande. Vi upplever hur läromedlen värderas olika från olika håll, hur somliga tycker att de är för radikala, andra att de är för konservativa osv. Det uppstår alltid problem om hur granskning av läromedel och urval av dem skall ske. Naturligtvis uppstår uti kommunerna frågan om att kunna klara läromedelsförsörjningen så att den inte blir alltför dyr. Jag hänvisar därtill vad jag sade under förra punkten i det här betänkandet. Det är alltså utomordentligt viktiga frågor det rör sig om. Utskottet erinrar om att läromedelsutredningens betänkande, som nyligen avlämnats, är ute på remiss och kommer att beredas i Kungl. Maj:ts kansli. Riksdagen får så småningom ta ställning till frågan om läromedelsgranskning och läromedelsförsörjning över huvud taget. Vi får ta upp den problematiken då. Beträffande invandrarbarnen har utskottet under den tidigare punkt, som vi nyligen voterade om, sagt att under anslaget till bidrag till pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet används vissa medel även för utveckling av läromedel för undervisning av invandrarbarn. Utskottet hävdar att det är ytterligt viktigt att vi på ett bättre sätt än hittills kan försörja invandrarbarnen med vettiga läromedel. Vi hoppas, herr talman, att det skall bli möjligt för oss att, när läromedelsutredningens förslag leder till resultat, angripa problemet effektivare än hittills, och därmed ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Jag anser därvid att man inte skall ta i betraktande bara de utgifter som staten har utan också de utgifter som kommunerna har i form av skolskjutsverksamhet och sådant, ifall man får långa skolskjutsavstånd.

Först och främst tycker jag nog att utskottet har på något sätt missuppfattat motionärernas intentioner. Utskottet säger i sitt betänkande följande: ”Motionärerna anser sig kunna konstatera att det i vissa läroböcker i religionskunskap och samhällskunskap finns en tendens till nedvärdering av bl.a. den kristna religionen.” Jag kan försäkra att motionärerna inte haft den synpunkten levande för sig. Tvärtom har vi i vår motion anfört hur väl Lgr 69 har behandlat just religionskunskapsämnet. Vi har sagt att den ger ingående och, som vi ser det, från alla synpunkter positiva anvisningar både om hur undervisningen skall läggas upp och om vad den skall innehålla. Sedan har vi gjort en del citat från läroplanen som upprepar den positiva syn som läroplanen ger just på undervisningen i religionskunskap. Vi har här också talat om vilken syn Lgr 69 ger på Bibeln. ”Bibeln skall ha en central plats vid undervisningen om kristendomen. Det är väsentligt att eleverna blir förtrogna med bibelns religiösa budskap och får en god kännedom om bibelns innehåll och tankevärld.” Detta var alltså ett direkt citat från Lgr 69. Vi har däremot velat rikta uppmärksamheten på att när man väl gjort dessa grundsatser levande, så tycker man att vissa läroböcker avviker ifrån dessa grundsatser. Vi har gjort en hel del citat från en del läroböcker. Dessa citat anser vi strider mot själva läroplanen.

Jag har lärt mig från barndomen att Bibeln är en kanon, en helig skrift, ett rättesnöre. Det är många som anser det. Jag är dock fullt öppen för att det måste finnas bibelkritik. Den förekommer t.ex. då man läser teologi vid universitetet, och det måste vara så. Men jag tror inte att det finns någon anledning att på dessa låga stadier sätta Bibelns sanningshalt under debatt. Det är det som man gör i vissa läroböcker. Nu vill jag emellertid skynda mig att tillägga att det är ett relativt litet antal läroböcker som har sådana negativa uttryck. Jag har gått igenom alla läroböcker som står på den nu gällande läroboksförteckningen — såväl på grundskolans stadium som på gymnasiet — och haft just dessa synpunkter i tankarna. Jag har funnit att det är ett relativt litet antal läroböcker som visar upp dylika uttryck. Men de finns likväl, och det är en hel del människor som stöter sig på dessa uttryck. Jag har också anfört här i motionen att det i samhällskunskap finns en del saker i läroböckerna som man kanske tycker inte går ihop med den uppfattning som man i många kretsar har om samlevnaden, familjelivet osv. Nu var det egentligen inte bara de här läromedlen som jag och mina medmotionärer ville komma åt, utan det var just detta faktum att vissa saker väckt samvetsbetänkligheter hos en del människor. Utskottet anför i sin skrivning att detta enligt motionärernas mening är ”en olycklig utveckling som skapar problem av olika slag eftersom vissa föräldrar av samvetsskäl vägrar sända sina barn till skolan och måste ordna egen alternativ undervisning”. Jag skulle vilja ställa följande fråga till utskottets representanter: Är det bara motionärerna som anser detta vara en olycklig utveckling? Eller är vi månne inte överens om att det är en olycklig utveckling, om skolan får ett sådant innehåll att vissa människor anser sig av samvetsskäl nödgade att skapa en annan undervisning? Vi har dock en grundlagsfäst religionsfrihet i vårt land. Den är också skyddad i de internationella överenskommelser som vi tidigare har godtagit och som omnämnts här i dag, och därför går det inte att hindra en människa, som av samvetsskäl anser sig inte kunna skicka sina barn till den ordinarie skolans undervisning, att ordna egen undervisning. Jag är inte vän av alternativa skolor, utan jag skulle önska av hela mitt hjärta — och jag tror att det är många som önskar det — att vi skulle ha en sådan skola att alternativa skolor inte skulle behöva inrättas av samvetsskäl. Här står vi sålunda nu inför olika alternativ. Det ena är ju att nonchalera dessa frågor och säga att det gå så länge det går. Det andra vore att man inom skolans ledning, i riksdagen och inom skolöverstyrelsen ställde sig frågan: Kan vi möjligen göra någonting för att undanröja orsakerna till att vissa människor säger sig av samvetsskäl inte kunna skicka sina barn till skolan? Jag har framhållit att det vore mycket enkelt att klara de saker som jag pekat på. Jag tycker att det inte är på något sätt oöverstigligt. Vad jag tagit upp är självfallet bara exempel. Jag har exempelvis inte nämnt någonting om sexualundervisningen, vilkens innehåll ju varit sådant att skolöverstyrelsen t.o.m. har fått sända ut en särskild skrivelse härom, vilken man — mycket förnämligt — har bifogat utskottsbetänkandet. Men frågan är om man inte skulle kunna göra en undersökning av orsakerna till att människor säger att de vill ha en alternativ skola. Kan vi inte genomföra någonting — måhända enkla åtgärder — för att rätta till det som nu stöter människorna, så att vi finge en skola som vore en hela folkets skola och som vi kunde omsluta med fullt förtroende? Jag tycker också att vår skola, bortsett från de här små svagheterna, är en förnämlig skola. Herr talman! Jag har inget yrkande. Det vore ganska meningslöst att ställa ett sådant i detta läge, men jag ville få det som jag nu sagt anfört till protokollet. Jag hoppas att denna fråga inte skall vara död i och med att beslutet att avslå motionen i dag fattas. Jag är säker på att den inte är det, ty en opinion håller i dagens läge på att tränga sig fram i denna fråga. Vi vet att det redan har grundats alternativa skolor som fungerar i dag, och på många ställen arbetas det mycket målmedvetet för att skapa en ökad opinion för en sådan möjlighet. Om det inte görs något för att få bort grundorsakerna till denna opinionsbildning, hamnar vi snart i det läget att vi har dubbla skolsystem här i vårt land. Jag tror inte att vi då, med hänsyn till den samvetsfrihet som vi har förklarat oss vara anhängare av, kan vägra barnen till vissa skattebetalare att få stöd för sin skolutbildning, utan då måste vi ge statsstöd på bägge håll. Det blir dyrt för staten, och jag tror att vi skall undvika en sådan lösning.

Herr talman! Jag är rädd att jag håller på längre än 4 minuter på grund av vad som hänt förut här i kammaren. Låt mig börja med att säga med anledning av herr Henmarks anförande att inte heller jag är vän av alternativa skolor för alternativa skolors egen skull. Jag skulle mycket hellre se att hela skolan hade en prägel som gjorde att alla föräldrar kunde med förtroende skicka sina barn dit och att den stora procent av föräldrar som har uttalat sig för en mera kristen prägel åt skolan blev tillfredsställd. Jag skulle med glädje se detta hellre än att vi måste bilda alternativa skolor. När jag lyssnade på folkpartisten herr Henmark och tänkte på vad folkpartisten herr Wikström sade för en stund sedan, så märkte jag ju att det är snudd på åsiktsskiljaktigheter också där. Jag tror att en mycket större grupp ute i landet än vad herr Wikström tidigare antydde står bakom kravet på valfrihet — det må sedan gälla krav på ett valfritt skolsystem eller bara på att det skall kunna ordnas religionsundervisning t.ex. i kyrkans regi. Under den här punkten besvarar utskottet herr Åkerlinds och min motion, nr 193. I motionen har vi talat om möjligheten att få befrielse från deltagande i religionsundervisningen i grundskolan och pekat på att det finns möjligheter för föräldrar som hör till en främmande religion att få sina barn befriade från sådan undervisning. Det står mycket klart uttalat i vår skollag, men den som hör till den lutherska kyrkan får inte ta barnen från skolans religionsundervisning. Nu har en evangelisk-luthersk församling här i Stockholm, S:t Martins, begärt att få ordna undervisning för församlingens barn på ett sätt som tillfredsställer alla krav på en god undervisning, men regeringen har sagt nej. Saken har gått till Europarådet, som frågat om regeringen vill göra upp i godo med församlingen. Regeringen har emellertid sagt nej även till detta. Utrikesministern och jag hade nyligen en debatt här i kammaren i ämnet. Eftersom handlingarna är hemligstämplade väntar vi nu på att det skall höras någonting utifrån Europa i saken. I det läget har flera föräldrar begärt befrielse för sina barn från skolans religionsundervisning. Jag tror att jag kan anknyta till vad herr Henmark senast sade; det kommer att bli en växande opinion för den här saken. Varför? Skolan skall ju stå i hemmens tjänst. Föräldrarna har i första hand ansvaret för sina barns fostran. I ett av våra grannländer har detta uttryckts så att skolan kallas ”hemmets förlängda arm”. Föräldrarna lämnar över en del av sitt föräldraansvar och sin fostrarplikt till skolan. Det är helt givet att de inte kan lämna över detta ansvar till andra än till dem som utför sitt värv i överensstämmelse med föräldrarnas vilja och övertygelse. För kristna föräldrar gäller det då särskilt religionskunskapen. De föräldrar som är kristna bekännare uppfattar sitt ansvar för barnens fostran som en Guds kallelse. Därför är det deras plikt att fostra barnen åt sin uppdragsgivare. De har inget val. De måste i hemmet utföra sin kallelse så långt det går, och i den skola dit de sänder sina barn önskar de att samma principer skall förverkligas och samma normer gälla som i hemmet. Detta är fullt förståeligt. Det stämmer med religionsfrihetens krav. Men nu går barnen i Sverige i en skola, som enligt många föräldrars uppfattning genom sina läromedel och på annat sätt ger en undervisning som står i konflikt med den undervisning som ges i hemmet och församlingen. Kyrkor och församlingar skall ta större ansvar för barnens undervisning, sades det i debatten under punkten 1, och det är väl riktigt.

Jag tycker att ett sådant krav är legitimt. Därför har vi som sagt i motionen begärt en utredning och föreslagit att befrielse från religionsundervisning i grundskolan också skall kunna komma i fråga för andra än dem som tillhör främmande religioner. Vi vet också att kunskapen i Bibeln och kunskapen i kristen tro avtar på ett katastrofalt sätt i vårt folk. Det som t.ex. i litteraturen är hämtat från Bibeln eller anknyter till Bibeln på något sätt är helt oförståeligt för ungdomen i dag, och den som ser detta och som önskar att han kunde få ge barnen en bättre undervisning i detta avseende anser att barnen skall slippa en undervisning som sätter Bibeln i fråga. Jag har här med mig SOU 1971:91 som vi talade om vid punkten 3. Där finns en bilaga 8 med ämnet: ”Vilka krav har man rätt att ställa på läroböcker i religionskunskap för grundskolan?” och med fyra författarnamn. Det är mycket intressanta saker som redovisas där, och jag kan i stort hålla med om vad som sägs fram till punkten 8.2.2 i betänkandet, där man kommer in på den gammaltestamentliga världsbilden om historien, om undren i Nya testamentet, om Gudstron. Där redovisas bara uppfattningar om Biblen som är helt orimliga, enligt central kristen uppfattning, framför allt om man menar att Bibeln själv skall komma till tals, om man alltså inte skall rätta Bibeln och kommentera Bibeln och påvisa felaktigheter i den utan låta Bibeln själv tala som det står så vackert tidigare och som vi måste anse vara riktigt. När man då från det håll där man begärt befrielse från religionsundervisningen finner att Bibeln kritiseras, att Gudstron kritiseras, att undren i Nya testamentet kritiseras, att bibliska historien framställs som myter och sagor till stor del, då anser man det självklart bättre att barnen slipper delta i en sådan undervisning. Jag har i min bänk exempel på läromedel, som används i undervisning i svensk skola och som enligt min uppfattning helt enkelt är fruktansvärda, men eftersom jag tidigare anfört just dessa exempel i debatten med utrikesministern under fjolåret skall jag inte ta upp dem nu. Men jag står inte här och talar om saker och ting som jag inte kan stå för. Om man går igenom läromedlen kan man mycket snart finna sådant som det är helt orimligt att det skall användas i religionskunskap och framför allt i kristendomskunskap. När människor som har en annan syn på vår religionskunskap och vår kristendomskunskap begär att deras barn skall slippa gå i den obligatoriska skolans religionsundervisning, då tycker jag att deras krav är legitima. Det stämmer överens med religionsfrihet och med jämlikhet. Jag ber att få yrka bifall till motionen 193.
Herr talman! Vid den punkt som nu behandlas har fru Sundberg och jag fogat ett särskilt yttrande i anledning av motionen 704 angående frivillig konfessionell kristendomsundervisning som av utskottet behandlats en aning snävt. Motiveringen härför är att en motion med liknande innehåll behandlats föregående år. Vi har dock velat något utveckla hur det som man begär i motionen kan förverkligas redan inom ramen för gällande bestämmelser för grundskolans s.k. fritt valda arbete. Hinder föreligger alltså inte för elever som så önskar att få syssla med arbetsområden som har religiös karaktär, även s.k. konfessionella sådana. Det är enligt vår uppfattning inte kompletterande undervisning och sålunda tillåtet. Vi kan inte tänka oss att någon skolstyrelse skulle avvisa önskemål om arbetsområden av religiös och ideell karaktär, men förutsättningen är givetvis att tillräckligt många elever anmäler sig.
Herr talman! Det som herr Nordstrandh nu senast sade får naturligtvis stå för hans egen räkning. Det särskilda yttrandet vill jag inte kommentera i detta sammanhang. Jag vill bara hänvisa till vad utskottet sagt i sin skrivning. Hur herr Nordstrandh och fru Sundberg tolkar det får självfallet stå helt för deras egen räkning. Jag noterar att herr Nilsson i Agnäs under tre olika punkter har valt att tala om i stort sett samma ämne. Jag förstår att han tycker att det är oerhört viktigt, och jag respekterar hans uppfattning i det avseendet. Men jag undrar om de ärade ledamöter som flera gånger varit uppe i debatten och talat för alternativa skolor har tänkt sig in i konsekvenserna om vi skulle följa deras tankegångar och låta en del elever gå i andra skolor därför att deras föräldrar inte tycker om grundskolans religionsundervisning. Vi måste då samtidigt befria elever vilkas föräldrar tycker att skolan inte är tillräckligt kommunistisk eller tillräckligt ateistisk eller tillräckligt socialdemokratisk eller tillräckligt folkpartistisk. Vi kommer i en fullkomligt orimlig situation om vi släpper loss detta och säger att föräldrar som inte gillar innehållet i skolans undervisning skall få ta sina barn ifrån skolan. I stället måste målsättningen vara, då det gäller både läroplanerna och läromedlen, att göra undervisningen så allsidig som möjligt, så objektiv som möjligt och att så långt det är möjligt ge elever på alla skolnivåer kontakt med olika människors bedömning av problemen i livet. Det måste vara utomordentligt värdefullt att elever från kristna hem, från ateistiska hem osv. konfronteras med varandra och i skolan möter livsåskådningarnas kamp. Detta är skälet till att utbildningsutskottet avvisar de motionsvis framförda yrkandena. Jag tror inte, herr talman, att vi skall ta upp en ny debatt om detta. Herr Henmark tycker emellertid att vi i utskottet har misstolkat hans motion.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
Herr talman! Vad vi sagt i det särskilda yttrandet står givetvis för vår räkning. Om jag inte missminner mig har vi här — jag säger det som en upplysning för den som läser detta betänkande — i stort sett återgivit vad utskottet vid ett tidigare tillfälle sagt om fritt valt arbete.
Herr talman! När jag hör herr Alemyr tala i år i debatten tycker jag att han har gjort framsteg — ja, jag vet att han är intelligent och kunnig, och det är naturligtvis tillåtet för honom att ha sin uppfattning. Herr Alemyr sade att vi skall arbeta på att försöka utforma läroplaner och skollagar så att alla med tillförsikt kan skicka sina barn som elever till skolan. Kan skolan verkligen uppfylla de kraven och kan de som är ansvariga för skolpolitiken bringa det därhän att vi verkligen får objektivitet, då är jag också med på att skicka mina barn till skolan. Men jag har påtalat, envist och enligt mångas uppfattning dumt, att det inte är så nu. Kan det ske en rättelse hälsar jag emellertid det med stor glädje. När herr Alemyr talade om konsekvenserna ifall en mängd andra begär att få ordna skolor på egen hand vill jag i demokratins namn säga att det borde vara tillåtligt. Men jag har aldrig hört att t.ex. kommunister anmält något större missnöje med undervisningens objektivitet i kristendomskunskap. Det kanske kommer sådana frågor längre fram, men till i dag är det dessa små grupper som har begärt att själva få ordna undervisning. Det är alltså så oerhört farligt att ge t.ex. Evangelisk Lutherska S:t Martins församling i Stockholm tillstånd till det. Detta förefaller mig vara åsiktsförtryck.
Herr talman! Jag beklagar att utskottets företrädare har så svårt att läsa motioner. Men det kanske är samma mått av förmåga som utskottets talesman visar när han säger att utskottet har försökt göra det lätt för sig genom att citera ur motionen. Jag kan för min del inte hitta något citat ur motionen i utskottets betänkande.
Herr talman! På s. 15 i betänkandet säger utskottet att enligt motionärernas mening ”är detta en olycklig utveckling som skapar problem av olika slag eftersom vissa föräldrar av samvetsskäl vägrar sända sina barn till skolan och måste ordna egen alternativ undervisning”. Detta är ett citat ur motionen. Jag vill bara svara herr Nilsson i Agnäs att skolan uppfyller kraven på objektivitet. Självfallet kan det då och då göras övertramp, och det beklagar vi alla. Vi är medvetna om att inte allt i vår skola fungerar tillfredsställande på alla områden. Men i princip skall skolan uppfylla de krav på objektivitet som herr Nilsson efterlyser, och den uppfyller dem också.

Herr talman! Punkten 13 gäller Bidrag till driften av riksinternatskolor.

Denna motion har av utskottet avstyrkts.

Jag skall inte på något sätt erinra om det som sker inom riksinternatskoleområdet. Vi vet att åtminstone en internatskola kommer att läggas ned. Det kan ju hända att tillströmningen till dessa skolor inte har varit den som man väntade, men detta kan ju bero på särskilda förhållanden. Min första punkt är att Osby internatläroverk sannolikt har möjligheter att göra undervisningen billigare än de flesta nu existerande internatskolor, av det skälet att man där har ett internat som är byggt för ganska länge sedan och som därför nu är avamorterat. Det måste betyda ganska mycket för en skolas budget om en stor del av byggkostnaderna försvinner. Jag tror att det är av särskild vikt just för sådana människor som på grund av u-landstjänst eller av andra skäl är förhindrade att ha sina barn i vanliga kommunala gymnasier att de kan få barnen utbildade för en skälig penning. Det är ganska dyrt i våra nuvarande internatskolor — det har jag gjort mig underrättad om. För det andra har Osby en utbildningstradition som jag tror det är anledning att lägga märke till. Den skola som finns där och som nu utbjuds till användning grundades redan 1906, och några år senare skapades det internat som alltjämt fungerar och som kan fungera ännu en tid. Skolan hade privata grundare, och den har därefter varit i olika sammanslutningars händer, men sedan några år tillbaka är det kommunen som äger och driver skolan. I detta sammanhang vill jag erinra om att riksdagen 1962 fattade beslut om att denna skola skulle få statsbidrag för att fortsätta som gymnasium i samband med att den dåvarande realskolan skulle avvecklas. Det har nu inte blivit så, utan i stället har man frånhänt samhället den här utbildningen. För det tredje vill jag framföra den synpunkten att det skulle vara av betydelse för hela gymnasieområdet att där blev ett tillskott av elever. Osby tillhör ju Älmhults gymnasieområde, och jag skall inte på något sätt yrka att det skall ändras. Men Älmhults gymnasieområde har under det gångna året inte haft mer än fyra paralleller i gymnasiekolan och tre paralleller i fackskolan — nu är de ju också gymnasielinjer. Det innebär sålunda att det finns ganska få valmöjligheter för dessa elever. Om man genom att där ha ett internat kunde få dit ytterligare exempelvis 100 elever, så skulle valmöjligheterna för eleverna i hela detta gymnasieområde förbättras. Detta förutsätter givetvis att det är ett intimt och förtroendefullt samarbete mellan Älmhult och Osby, och jag utgår ifrån att det kan bli ett sådant. Från Osbys sida — jag har talat med vederbörande om den här saken — finns inga hinder. Jag vill i detta sammanhang erinra om att det i Osby redan finns en gymnasial skogslinje. Där finns också en lanthushållsskola med gymnasiala specialkurser. Slutligen vill jag erinra om att det har funnits en yrkesskola, med heltidsanställd rektor, som sålunda har tillgodosett hela yrkesutbildningen. Nu ingår ju yrkesskolan i den gymnasiala utbildningen, och därför måste de linjerna ryckas ifrån Osby och föras över till gymnasieorten. Ur regionalpolitisk synpunkt — det är ju modernt att tala om regionalpolitik — är det väldigt betydelsefullt för Osby samhälle att få ha kvar sin skola. Osby har satsat mycket på utbildningen och skaffat dit lantbruksskola, lanthushållsskola och skogsskola, man har haft yrkesskola och kommunalt gymnasium. Om vi nu tar ifrån Osby det ena efter det andra av denna skolutbildning, kommer det att verka mycket nedrivande och försvaga detta samhälles möjlighet att fortsätta sin utveckling.

Herr talman! Vid punkten 13 i utskottets betänkande finns ingen reservation med anledning av motionen — där jag för resten är medmotionär — om Osby internatläroverk. Jag vill instämma i vad herr Henmark har sagt, men jag tycker att jag kanske i någon mån bör redovisa orsaken till att jag inte har reserverat mig till förmån för motionen. Utskottet har ju inte haft att ta ställning till riksinternaten som sådana men har redovisat utvecklingen vid dem och hänvisat till den organisationskommitté som nu arbetar med utformningen av undervisningen vid riksinternaten. Den kommittén kommer också att undersöka inrättandet och lokaliseringen av eventuella rikselevhem, och departementschefen har i propositionen inte velat föregripa organisationskommitténs arbete. Med tvekan har jag accepterat att utskottet inte heller skulle göra detta, men likväl anser jag att den kamp, den skolkamp, som Osby har fört är ganska unik. Man har nämligen fortsatt att driva en gymnasieskola med helt kommunala medel, därför att man inom kommunen har funnit skolan vara absolut nödvändig. I klämmen till den väckta motionen finns det ett par olika alternativ, och man begär bl.a. överväganden huruvida Osby internatläroverk skulle kunna bli riksinternat. Jag är i dag inte längre övertygad om att det bästa vore att göra Osby internatläroverk till riksinternat, därför att det har hänt saker på skolfronten. Genom att överföra det nuvarande gymnasiet till en kommunal gymnasieskola — något som nu borde vara möjligt på ett helt annat sätt i och med att nya direktiv har gått ut som skall gälla för skolöverstyrelsens fördelning av gymnasieskolor — och sedan använda de visserligen gamla men huvudsakligen helt nyrenoverade internatlokalerna till rikselevhem skulle man kunna hålla elevkostnaderna nere. Som herr Henmark har redogjort för skulle kommunens övriga utbildningsmöjligheter också kunna medge stor valfrihet för eleverna. Osby internatläroverk skiljer sig ju från riksinternaten i ett par avseenden. Dels drivs det av kommunen, dels är föräldraavgifterna — jag tror att vi skall skilja på kostnaderna för att driva läroverket som sådant och föräldraavgifterna — per elev betydligt lägre än vid riksinternaten. Och en sak vill jag slå fast: Enligt min uppfattning har riksinternaten helt misslyckats med sin uppgift att erbjuda en alternativ utbildning till rimliga kostnader. Jag har diskuterat kostnadsfrågan med utbildningsministern tidigare, och han har då varit ovillig att stå fast vid syftet i propositionen om riksinternat, att kostnaderna vid riksinternaten skulle sänkas för föräldrarna. Så har inte blivit fallet. Kostnadsökningarna har mer än väl ätit upp de ökade statsbidragen, och elevtillströmningen har minskat. Faktum är i dag att nettokostnaden för föräldrar för att hålla ett barn i ett riksinternat torde närma sig 10 000 kronor per år. Det bör ses mot bakgrund av den beräkning som gjordes av den utredning som behandlade frågan och enligt vilken föräldraavgiften skulle vara omkring 4 000 kronor per år. Vid Osby internatläroverk understiger kostnaden 5 000 kronor. Men för att man skall kunna hålla detta kostnadsläge och erbjuda inte minst de utlandssvenska barnen en möjlighet till utbildning fordras det att internatet knyts till en kommunal gymnasieskola och att internatet om möjligt får statsbidrag till elevhemsföreståndare på samma sätt som riksinternaten samt naturligtvis att internatet blir fullt utnyttjat. Detta kan ske genom att ett av rikselevhemmen förläggs till Osby. Lokaliseringen av rikselevhemmen är utomordentligt viktig. Man kan ställa frågan: Varför har inte Viggbyholmsskolan klarat sig, medan Lundsberg gjort det utan att vara riksinternat, för att inte tala om Grännaskolan? Jo, det beror på att närheten till storstaden är av ondo för en internatskola, även om avståndet till flygplatsen blir kortare. Herr talman! Det är den bedömning jag vill göra. Jag hoppas att organisationskommittén skall göra sig besväret att fara till Osby och se på de möjligheter som där föreligger. Jag finner det ganska osannolikt att man vid bedömningen inte skulle ta hänsyn till de resurser sora finns såväl i fråga om byggnader och personal som rent miljömässigt. Vi har tidigare i dag talat om betydelsen av en god miljö för skolans verksamhetsområde, och än viktigare blir miljöbedömningen då det gäller elevhem. Dessa måste lokaliseras till områden som inte gränsar till storstäder men som ändå har tillfredsställande kommunikationer, så att utlandssvenska barn kan nå sina hemorter utan onödiga kostnader eller tidsförluster. Herr talman!

Herr talman! Motionen 685 aktualiserar i en av sina båda delar en intressant frågeställning, som riksdagen väl så småningom får ta ställning till. Det är den fråga som skolöverstyrelsen nu håller på att utreda, om det i framtiden kan vara möjligt att inom en gymnasieregion ha den integrerade gymnasieskolan lokaliserad till mer än en ort. Det är vad man från Osbysidan vill. Jag är för min del inte främmande för tanken att man på orter där det finns dyrbara anläggningar möjliga att utnyttja skulle kunna tänka sig att gymnasieskolan, integrerad i gymnasieregionen, är lokaliserad till mer än en ort. Men detta får riksdagen senare ta ställning till. Det är alldeles för tidigt att i dag göra något uttalande på den punkten. Motionens andra del gäller riksinternatskolorna. Där vill jag erinra om vad riksdagen tidigare sagt, nämligen att om det skulle visa sig att man i framtiden kommer att behöva flera riksinternatskolor än vi har nu — och detta kommer givetvis också att gälla rikselevhem — så skall de lokaliseras till andra delar av landet än där de för närvarande ligger.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

Herr talman! Skolbyggnadsinvesteringarna har under senare år legat mycket högt. En fortsatt rask stegring av kostnaderna för sådana investeringar, hur angelägna de än kan vara i och för sig, kommer inom överskådlig tid icke att vara möjlig av samhällsekonomiska skäl. Detta är beklagligt men troligen ofrånkomligt. Skolöverstyrelsen har förklarat att en minskning av anslagen till skolbyggnader kan accepteras och att detta inte avgörande kommer att påverka reformarbetets kvalitet. Den debatt vi fört i dag om skolornas storlek och storlekens betydelse för skolans funktion torde, även om vi som vill försöka begränsa utvecklingen av storskolor stannat i minoritet, ha haft det med sig att planerarna av ytterligare storskolor hesiterar något och kanske också i någon mån börjar tänka om. En viss omplanering, om också inte av större omfattning, vågar man nog trots allt hoppas på inför de varningstecken som i dag har hissats. Förnyade överväganden och eventuella omprojekteringar gör det förhoppningsvis möjligt att räkna med en ytterligare minskning av de resurser som behöver ställas till skolbyggnadsverksamhetens förfogande nästa budgetår, och det går bra ihop med de besparingar som i dagens budgetläge måste sökas var de kan finnas. I anslutning till motionen 1166 gör reservanterna den bedömningen att det kan gå att minska medelsbehovet och förslagsanslaget till skolbyggandet med 15 miljoner kronor för nästa budgetår, och jag yrkar bifall till reservationen B vid punkten 19.
Herr talman! Det anslag som det här gäller är ett förslagsanslag, och därför är det ganska ointressant om man skriver ner det med 15 miljoner kronor eller inte, ty kostnaderna blir vad kommunerna och skolöverstyrelsen gemensamt kommer överens om att skolbyggnaderna skall kosta under det kommande budgetåret. Det kommer sannolikt att gå åt så mycket pengar som föreslagits i statsverkspropositionen.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

Herr talman! Förra året väcktes en motion om att högskolenheten i Linköping skulle erhålla benämningen Linköpings universitet. Motionen avslogs i kammaren som godtog utskottets motivering att universitet ännu ej var en korrekt benämning. Det kan diskuteras om den motiveringen var korrekt, men jag lämnar det därhän. Utbyggnaden i Linköping har emellertid skett i snabb takt, och högskolenheten uppfyller nu alla de krav man rimligtvis kan ställa för att ge rätt till universitetsbenämning. Det är därför som jag tillsammans med en rad medmotionärer i år på nytt begärt att högskolenheten i Linköping fr.o.m. den 1 juli innevarande år skall erhålla benämningen Linköpings universitet. Jag var nog inte ensam bland motionärerna om att tro på ett tillstyrkande från utbildningsutskottets sida. Det finns emellertid en utredning, U 68, som sysslar med en lång rad frågor sammanhängande med den postgymnasiala utbildningen och bl.a. då framtida benämningsfrågor. Med hänvisning till denna pågående utredning avstyrker utbildningsutskottet motionen, trots att det i sak inte finns någon anledning att inte nu ge vårt land det sjätte universitetet. Utbildningsoch forskningsorganisationen i Linköping är ju i princip universitet, och ett eventuellt — jag tror mycket eventuellt — framtida borttagande av universitetsbenämningen skulle inte ha påverkats om motionen bifallits. I stort sett alla områden inom vårt samhälle är på ett eller annat vis föremål för utredning, och det gör att riksdagen enligt min mening alltför ofta, liksom i detta fall, avvisar i och för sig berättigade önskemål genom att hänvisa till en eller flera pågående utredningar.

Att kalla det högskolenhet är dock för krångligt. Arbetsnamnet är väl högskolan i Linköping.” Herr Löwbeer känner väl till känsligheten i kanslihuset bättre än jag. Jag förstår bara inte varför detta skulle vara en känslig fråga i kanslihuset. Tvärtom hoppas jag att departementschefen snarast skall framlägga en proposition med förslag till ändrad benämning. I annat fall får väl vi motionärer komma igen nästa år och då hoppas på större förståelse för motionen. Utskottet föreslår emellertid att benämningen högskolenheten i Linköping skall ändras till Linköpings högskola. Det är ju ett framsteg, men ett mycket litet sådant. Allmänt kallas den redan nu för högskola och står under den benämningen exempelvis i statskalendern — mera officiellt kan det väl knappast bli. Benämningen högskola har liksom högskolenhet vissa nackdelar ur bl.a. informationssynpunkt. Blivande elever ser i högskolbenämningen vissa inskränkningar i utbudet av ämnen och söker sig därför till universiteten. Resultatet blir en försämrad rekrytering trots att vi i Linköping i dag har en omfattande undervisning inom såväl filosofisk som teknisk och medicinsk fakultet. Universitetsbenämningen har ytterligare en väsentlig fördel. Den går att översätta till ffrämmande språk. Man kan inte gärna göra en direkt översättning av högskolbenämningen till exempelvis engelska; då tror utlänningar att det rör sig om utbildning på helt annan nivå. Herr talman! Jag skall sluta med att påpeka att anledningen till att jag i utskottet ej reserverat mig för universitetsbenämningen bl.a. är att jag inte med en kanske knapp voteringsseger vill få igenom universitetsbenämningen. Ett universitet är en riksangelägenhet och bakom det formella beslutet om tillkomsten av vårt lands sjätte universitet bör stå en enig riksdag, även när det gäller en sådan sak som benämningen.

Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 7 behandlar bl.a. ett förslag från civildepartementet om centralorgan inom exekutionsväsendet. I statsverkspropositionen redogörs för verkställd utredning och departementschefens ställningstagande. Civilministern har stått inför ett mycket svårt avgörande. Det finns två huvudalternativ, antingen att man tar ett fristående organ eller att exekutionsväsendets centrala funktioner förs över till riksskatteverket. Det är svårt att fatta avgörandet för departementschefen därför att det sedan åtta år tillbaka finns ett provisoriskt fristående organ, benämnt EON, exekutionsväsendets organisationsnämnd, och det fungerar bra. Enligt departementschefen har nämnden skött dessa uppgifter på ett utmärkt sätt så att centralmyndighetsfunktionerna löper smidigt och effektivt. Sällan har man hört ett statsorgan föras till avrättning följt av så ampla vitsord av den som utför dess exekution. Det är svårt även ur en annan synpunkt, nämligen att riksskatteverket, dit centralfunktionen nu föreslås gå, inte vill ha denna uppgift. Detta borde ha redovisats tydligare i propositionen. Riksrevisionsverket har sagt att det kan bli rationaliseringsvinster men dessa kan knappast bli betydande, och riksskatteverket säger att det är mest ändamålsenligt med en fristående myndighet. Det är svårt även ur en tredje synpunkt, nämligen att statens rationaliseringsorgan, statskontoret, i sitt yttrande visserligen tillstyrker riksskatteverket som central myndighet men anför allvarliga farhågor för lösningen och framhåller att de skäl som utredningen anfört mot att knyta uppgifterna till ett självständigt verk av liten omfattning inte bör vara avgörande. Ställningstagandet borde enligt statskontoret i stället ske med utgångspunkt i verksamhetens behov och behovet av samordning. Det är svårt även ur en fjärde synpunkt; civilministern måste nu säga adjö till denna välskötta verksamhet, då den försvinner från civildepartementet och förs över till finansdepartementet. En misstanke insmyger sig att det är den mäktige finansministern som vid det i propositionen redovisade samrådet dekreterat den föreslagna lösningen med riksskatteverket som centralorgan. Propositionens redovisning av remissutlåtanden förefaller tillrättalagd för den mening som departementschefen företräder. Det hindrar naturligtvis inte sanningen från att komma fram, eftersom enskilda riksdagsmän och utskott har alla möjligheter att skaffa sig egna uppgifter. Men det är klart att man blir misstänksam, då viktiga upplysningar undanhålls, såsom nu beträffande frågan om centralorganet. Jag menar att det hade varit klädsamt om riksskatteverkets yttrande redovisats på annat sätt än genom en uppräkning och statskontorets tveksamhet kommit till synes i propositionen. Och hur räknas remissorganen? Det står att åtskilliga remissorgan anser att riksskatteverket skall vara centralorgan och att ett tiotal anser att ett fristående verk skall vara centralorgan. ”Åtskilliga” tycks vara mer än tio, och när man räknar dem visar det sig att ”åtskilliga” betyder tretton och ”ett tiotal” betyder elva; det är alltså nästan samma antal. Mitt råd till civilministern är att han i fortsättningen skall granska sina propositionsskrivare litet noggrannare på den här punkten. Statsrådet Lundkvist brukar strida med öppet visir; varför inte göra det i den här frågan? Jag utgår från att herr Sjöholm i sitt anförande kommer att ta upp de praktiska konsekvenserna av ställningstagandet i propositionen och därför förbigår jag dem nu. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 vid civilutskottets betänkande nr 7, som inte innebär att vi skall inrätta något nytt ämbetsverk utan går ut på att man skall permanenta exekutionsväsendets organisationsnämnd och ge det nya verket arbetsro efter allt utredande.

Herr talman! Jag har några synpunkter i detta ärende, som jag faktiskt vill göra anspråk på att inte vara helt främmande för. Jag kan instämma i vad herr Tobé har sagt i sitt utmärkta anförande; bl.a. kan jag upprepa vad han sade om att departementschefen på ett par ställen i propositionen har framhållit hur väl dessa ärenden hittills har skötts av exekutionsväsendets organisationsnämnd. Det finns alltså en fristående central myndighet, och det hela har fungerat synnerligen väl. Jag begriper inte riktigt varför man skall störta omkull något som varit så bra; man vet vad man har, men icke vad man får! När det gäller remissyttrandena vill jag betona att ett stort antal tunga instanser har förordat en fristående central myndighet, bl.a. justitiekanslern och rikspolisstyrelsen. Vidare finns i Sverige 81 kronofogdar, av vilka 71 har yttrat sig; 50 av dem har förordat en fristående central myndighet och 11 har velat skjuta på avgörandet. Jag anser att dessa människor, som kan ärendet inifrån, vet vad de talar om. Men det mest anmärkningsvärda är ändå att den myndighet som utskottsmajoriteten förordar för denna uppgift — riksskatteverket — i sitt remissyttrande själv har anfört att det vore bättre med en fristående myndighet. Riksskatteverket anser sig således inte självt vara det lämpligaste alternativet, och jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten trots detta vidhåller att riksskatteverket skall sköta dessa uppgifter. Jag menar att försvaret för det ställningstagandet i utskottsbetänkandet är ganska lamt. Det anförs att en stor del av kronofogdemyndigheternas arbetsuppgifter är indrivning av allmänna medel, och eftersom riksskatteverket är ett fiskaliskt verk skulle det passa bra för ändamålet. Kronofogdemyndigheterna sysslar emellertid inte huvudsakligen med sådana ärenden som riksskatteverket handlägger och det redovisar utskottet ärligt nog också — utan att ta konsekvenserna därav. T. o. m. siffrorna finns angivna; man har räknat ut att 280 000 ärenden per år hos kronofogdemyndigheterna har anknytning till den verksamhet som riksskatteverket bedriver, medan det finns 620 000 andra ärenden, som inte har anknytning till riksskatteverket. Vidare är ett ADB-system för exekutionsväsendet under utarbetande, och det är grundat på ett annat bassystem än det som riksskatteverket använder; det rör sig alltså om två skilda system och det talar snarast mot en samordning. Dessutom är det viktigt att påpeka att kronofogdemyndigheterna redan nu får uppbära ganska mycket klander från allmänheten, som förmenar att kronofogdemyndigheterna inte är helt objektiva i sin verksamhet — och det var kanske det herr Tobé antog att jag skulle beröra — genom att de favoriserar indrivningen av allmänna medel till men för de enskilda fordringsägarna. Den kritiken är helt oberättigad, såvitt jag förstår, men det är ändå olyckligt att man nu ger dessa kritiker vatten på sin kvarn genom att inordna kronofogdemyndigheterna under ett fiskalt verk. Allmänheten kan anse sig ha större fog för att göra gällande att kronofogdemyndigheterna — om de sorterar under ett fiskalt verk — går de fiskala ärendena i första hand, så att människor, som har enskilda fordringar, blir lidande. Det är högst olyckligt, herr statsråd, att man, som jag sade, ger dem vatten på sin kvarn i kritiken. Sedan finns en annan intressant aspekt i samband med detta. Jag ser att herr Andersson i Knäred sitter i sin bänk. Herr Andersson tillhör såvitt jag vet riksskatteverkets styrelse, och riksskatteverket har i sitt remissyttrande avrått från att verket skulle bli myndighet för exekutionsverket. Men ändå har herr Andersson i Knäred i utskottet verkat i den riktningen. Det skulle vara rätt intressant att få erfara vad det kan bero på. Sedan en sak till, herr talman! Det talas mycket om företagsdemokrati och arbetsdemokrati. Alla partier är eniga om att vi skall ha företagsdemokrati och de är också måna om att framhålla att de är vänner av en sådan. Här har man nu hela den svenska exekutionspersonalen, kronofogdar och andra, som från rent objektiva synpunkter till främjande av de arbetsuppgifter de fått sig ålagda står som förespråkare för införande av en fristående central myndighet. Men dessa önskemål struntar man då i. Skulle man inte kunna ta litet hänsyn till dem? Jag tror att herr Tobé har rätt när han misstänkte att vår mäktige finansminister haft ett finger med i spelet om detta. Statsrådet Lundkvist lutar nog åt uppfattningen att man skulle kunna ha en fristående myndighet kvar, men av ekonomiska skäl har han tagit den sämre lösningen. Jag tror inte att det blir billigare — i varje fall är skillnaden nog inte så stor. En annan synpunkt som anges här — den framhölls av exekutionsväsendets organisationsnämnd i dess remissyttrande — är att det är populärt med utlokalisering av myndigheter från Stockholm. Det skulle man mycket väl kunna göra med en fristående myndighet för exekutionsverksamhet; det går ju inte om man inord nar den i riksskatteverket. Herr talman! Vid denna sena tidpunkt skall jag inte säga något ytterligare än att det skulle vara ett ytterst oklokt beslut att i denna fråga följa utskottets hemställan. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1 av herr Tobé m.fl.

Herr talman! Jag vill inte alls förneka att man kan komma fram till de slutsatser som motionären herr Sjöholm och reservanten herr Tobé har gjort i det här fallet. Ganska stor oklarhet och ovisshet har präglat remissinstanserna när de bedömt denna fråga. Jag förstår att departementschefen vägt mellan de båda alternativen — frågan om ett fristående centralorgan inom exekutionsväsendet eller ett inlemmande i riksskatteverket. Utskottet har också vägt de båda alternativen mot varandra och kommit fram till samma slutsats som statsrådet och utredningen i detta fall. Det är väl inte alldeles riktigt när herr Tobé säger att man sällan fått uppleva att en nämnd förts till avrättning under sådana hedersbetygelser. Det är inte fråga om någon avrättning utan om ett inlemmande av centralorganet i riksskatteverket. Det är inte meningen att ta livet av nämnden, utan den kommer att existera som ett organ inom riksskatte verket. Jag återkommer senare till hur utskottet bedömer frågan om centralorganets ställning inom riksskatteverkets ram. Det är riktigt när det påstås att riksskatteverket inte är så särskilt entusiastiskt i sitt remissvar när det gäller att ta hand om centralorganet. Verket anser att ett fristående organ även i fortsättningen skulle fungera bra. Men verket konstaterar ju också att om centralmyndighetsuppgifterna anses böra inordnas i befintlig centralmyndighet är riksskatteverket bäst lämpat. Riksskatteverket fortsätter: ”RSV delar i denna fråga helt utredningens uppfattning och tillstyrker således i så fall att centralmyndighetsuppgifterna förs över till RSV vid föreslagen tidpunkt. Därvid bör arbetsuppgifterna fördelas på de funktioner som nu finns hos RSV, dvs. frågor som rör personaladministration, ekonomi, intendentur och utbildning förläggs till administrativa enheten; frågor som rör ADB, organisation och tillsyn förläggs till drifttekniska avdelningen, under det att frågor som rör lagstiftning, tillämpning av författningar inom den exekutiva verksamheten, utrikes handräckning etc. förläggs till en särskild enhet.” Utskottet har i sin bedömning tillmätt möjligheterna till besparingar ett mycket stort värde. Det bör finnas möjligheter att på det administrativa området spara pengar i administrationen. Men utskottet understryker också vad riksskatteverket här säger när det gäller tillämpning av författningar inom den exekutiva verksamheten och utrikes handräckning etc. att det kan förläggas till en särskild enhet. Statskontorets slutsatser är ju att även om vissa invändningar kan anföras mot att inordna centralfunktionerna för exekutionsväsendet i riksskatteverket finner statskontoret de argument som talar för en sådan lösning överväga och biträder därför utredningens förslag till centralorgan.

Jag vill särskilt understryka följande som utskottet säger på s. 2 i utskottsbetänkandet: ”Det förhållandet att kronofogdemyndigheternas arbete har en speciell och för allmänna och enskilda fordringar gemensam rättslig reglering bör dock beaktas. Vidare bör noteras att en omläggning av förfarandet med centrala första krav på oguldna skatter kan ytterligare förskjuta uppgifternas tyngd mot den judiciella sektorn. Detsamma blir förhållandet om i framtiden till exekutionsväsendet överförs uppgifter i fråga om betalningsförelägganden, konkurser m.m. Den nämnda möjliga utvecklingen, ytterligare tänkbara reformer och länsberedningens arbete kan leda till ställnings taganden som inte får bindas av den med hänsyn till nu rådande förhållanden valda organisationsformen. Detta talar i sin tur för att centralmyndighetsuppgifterna även inom RSV bör anförtros en särskild avdelning e. d. Riksdagen bör som sin mening ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet ovan anfört.” Det är väl ett tillgodoseende åtminstone i någon mån av de önskemål som har kommit till uttryck i motionen och även i reservationen.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
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Grebäck när han här redovisar att riksskatteverket har sagt att det skulle kunna komma i fråga, att verket med detta uttalande ansåg sig vara bättre skickat än domstolsverket, som var det tredje alternativet. Detta håller jag med om. Vi skall hålla domstolsverket utanför allt vad fiskaliskt nit heter. Men riksskatteverket anser ändå, herr Grebäck, och det kan inte bestridas, att ett fristående organ skulle vara det allra bästa. Det säger den myndighet som nu avses skola ta hand om detta. Sedan läste herr Grebäck upp delar av ett enda remissyttrande — det från länsstyrelsen i Kalmar län. Jag skulle kunna läsa ur massor av remissyttranden som förespråkar en fristående, central myndighet. Bl. a. justitiekanslern trycker mycket hårt på att det vore olyckligt om medborgarnas tilltro till exekutionsväsendets objektivitet skulle svikta. Det är en väldigt viktig synpunkt. Kronofogdemyndigheten kommer att få ta hand om mer och mer på den s.k. judiciella sidan och mindre på den allmänna. Det är ju tänkt att kronofogdemyndigheten skall överta betalningsförelägganden som tingsrätten nu har och kanske också överexekutorgöromålen och en hel del som gäller konkurser. Det blir alltså mer på den sidan som inte riksskatteverket skall ha med att göra. Vi kommer att avlägsna oss mer och mer från den verksamhet som riksskatteverket bedriver. Beträffande det sista som herr Grebäck läste upp från utskottsbetänkandet visar det bara hur vacklande utskottet egentligen har varit. Nu har man till slut vacklat åt fel håll, och det är en olycka.
Herr talman! Om vi har vacklat åt fel håll, det kommer väl framtiden att få utvisa. Riksskatteverket konstaterar ju helt kort och gott att om man får det här uppdraget så nog skall man klara det. Det är det besked vi läst ut av remissvaret. Jag har bara tagit upp dessa remissyttranden för att så att säga stödja utskottets ställningstagande på denna punkt. Vi har naturligtvis vägt dem emot vad de övriga remissorganen har sagt och kommit fram till den slutsatsen att det finns uppenbara fördelar att uppnå med ett inlemmande av exekutionsväsendet i riksskatteverket. Det bör kunna medföra besparingar och man bör naturligtvis betänka sig mer än en gång innan man inrättar ett nytt ämbetsverk.
Herr talman! Det är ju självklart att vi reservanter tror att riksskatteverket skulle kunna klara den här uppgiften. Nu är vi ju dock i det läget att vi kan välja. Riksskatteverket säger självt att den föreslagna lösningen är olämplig. Man säger vidare i sitt yttrande att de rationaliseringsåtgärder som utredningen ansett följa med att verksamheten inordnas i annat befintligt verk torde vara obestridliga men knappast särskilt betydande. Detta säger således det verk som man vill skall ta hand om detta. Som jag tidigare anförde säger dessutom statskontoret, vårt rationaliseringsverk, att den omständighet som utredningen betonat och som departementschefen tagit intryck av, nämligen att det är ett litet verk, den betyder ingenting i detta sammanhang. Statskontorets tillstyrkan av denna lösning är ju i det svagaste laget. Jag anmärkte på att de här tydliga svagheterna i den av departementschefen föreslagna lösningen inte är ordentligt redovisade i propositionen. Det tycker jag är dåligt.
Herr talman! Herr Grebäck säger att man skulle skapa ett nytt ämbetsverk. Det behöver man inte. Man har ju redan exekutionsväsendets organisationsnämnd som nu är central myndighet. Den kan man bygga vidare på. Den myndigheten har, enligt departementschefen, fullgjort uppdragen på ett utmärkt sätt. Jag tycker att man skall låta nämnden fortsätta att fullgöra dessa uppdrag på ett utmärkt sätt.

Herr talman! Det torde i alla fall vara obestridligt att man, om man bygger ut exekutionsväsendets organisationsnämnd till ett ämbetsverk, får ett ämbetsverk mer än om man fogar nämnden till riksskatteverket som en avdelning i detta.

I det yttrande som vi avgav från riksskatteverkets styrelse ville vi väl inte visa oss särskilt angelägna om att bli centralmyndighet för exekutionsväsendet. Vi var emellertid ganska väl medvetna om att detta var en mycket näraliggande lösning, och vi säger ju i vårt yttrande, som herr Grebäck tidigare har åberopat, att det om nämnden skall läggas till ett befintligt verk är riksskatteverket som ligger närmast till hands. När statsrådet då, efter överväganden på grundval av olika remissyttranden, i sin proposition föreslår denna lösning anser jag mig inte ha någon anledning att förfäkta den mening som riksskatteverkets styrelse hade framfört i första hand. Vi var allesammans väl medvetna om att det var en avvägningsfråga, där man kunde göra både det ena och det andra. Det finns onekligen trots allt vissa besparingsmöjligheter vid ett uppgående i riksskatteverket, även om de naturligtvis inte är av så särskilt imponerande omfång. Jag vill vidare framhålla att det i.och för sig inte är så märkligt om dessa uppgifter läggs på riksskatteverket. Detta verk har ju en mängd Nr 52 andra arbetsuppgifter som i och för sig ligger väsentligt längre från de Onsdagen den fiskala angelägenheterna än de som det nu är fråga om. Jag kan t.ex. 5 april 1972 peka på att riksskatteverket är högsta valmyndighet här i landet, och denna uppgift ligger i och för sig väsentligt längre bort från skatteuppbörd o. d. Jag vill med dessa ord få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag får tacka herr Andersson i Knäred för förklaringen, som jag dock inte fann särskilt tungt vägande. Han säger att man kan göra både det ena och det andra, och herr Andersson väljer första gången det ena och nästa gång det andra — det är hipp som happ. Centerpartiet har vidare trots sitt namn gjort sig känt för att inte vilja centralisera, men det är vad man gör här. Man klumpar nämligen ihop myndigheter, trots att man inte behöver göra det. Jag finner att detta strider mot centerpartiets ideologi.
Herr talman! Herr Sjöholm sade att vi redan har en nämnd — varför då inte låta den fortsätta med sin verksamhet? Man hade ju tillsatt en utredning om hur centralmyndighetsfrågan skulle ordnas osv., och utredningen har beträffande tidpunkten för ett ställningstagande i detta avseende uttalat, att det av flera skäl är angeläget att frågan snarast blir löst, enär eljest bl.a. personalproblem kan uppstå. I detta instämmer nämnden och vill samtidigt framhålla, att berörda problem för det fall avgörandet i frågan uppskjuts eller genomförandet senareläggs inte är större än att de kan bemästras. Även på detta håll väntar man alltså att denna fråga skall få sin lösning och att nämnden skall omvandlas till verk.
Herr talman! Det är egentligen bara ett påstående som herr Sjöholm fällde som ger mig anledning att begära ordet. Jag kan i övrigt säga att jag i stort sett är tillfredsställd med de motiveringar som civilutskottets ärade ordförande har framfört för propositionens förslag. Herr Sjöholm ifrågasatte om det inte möjligen kunde förhålla sig på det sättet att jag lutade åt en annan uppfattning än den som har kommit till uttryck i propositionen. Jag kan försäkra herr Sjöholm att det inte går till på det sättet när vi skriver våra propositioner. Vi har gjort de överväganden som är redovisade i propositionen och kommit fram till slutsatsen att det provisoriska förhållandet med exekutionsväsendets organisationsnämnd kanske ändå bäst ersättes genom den samordning som står att vinna genom att lägga in den här verksamheten i riksskatteverket. Vi kan göra ekonomiska besparingar, och det är inte ointressant för oss att så att säga försöka begränsa tillväxten inom administrationen. Vi har sett till de besparingarna, och vi har sett till den samordning som här stå att få.

Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 7 behandlar i punkten 6 Onsdagen den frågan om storleken av anslaget till kartverket. Genom det avtal som 5 april 1972 reglerar förhållandena mellan rikets allmänna kartverk och statens reproduktionsanstalt undandras staten årligen omfattande belopp. Reproduktionsanstalten erlägger nämligen vid kartförsäljningen ingen royalty till kartverket trots att detta verk svarar för alla kostnader som krävs för att göra kartmaterialet tryckfärdigt. Det förhåller sig t.o.m. på det sättet att reproduktionsanstalten inte står några risker för inkuranser och inte heller svarar för räntor på det kapital som lagret av färdigtryckta kartor utgör. Därtill kommer att reproduktionsanstalten i sin prissättning för kartor gör pålägg som mer än väl täcker de kostnader som reproduktionsanstalten inte svarar för men som alltså belastar kartverket. I anledning av detta har mina moderata partivänner herr Magnusson i Borås och herr Komstedt väckt motionen 1440 i vilken yrkas att avtalet mellan kartverket och reproduktionsanstalten ändras så att statsverket inte går miste om royaltyinkomsterna på kartförsäljningen. Utskottets majoritet har avstyrkt motionen med hänvisning till att frågan för närvarande är föremål för prövning i departementet.

Herr talman!

Kartprisutredningens betänkande beredes för närvarande i departementet, och resultatet av den beredningen kommer att kunna redovisas under våren 1972. Med hänsyn till den förestående prövningen avstyrker utskottet motionen i fråga.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

Herr talman! Under punkt 11 i civilutskottets betänkande nr 7 har utskottet med en mycket kort motivering avstyrkt motionen 161 om ökat bidrag till kostnader för den kommunala beredskapen. Motiveringen är kort och gott att utskottet ger motionärerna rätt i fråga om vikten av den kommunala beredskapsplanläggningen, men i rådande statsfinansiella läge är utskottet inte berett att förorda någon ökning av det av Kungl. Maj:t föreslagna anslaget. För att något belysa den här viktiga frågan vill jag så kort som möjligt anföra några synpunkter. Vi understryker i många avseenden vikten av ett starkt totalförsvar, bl.a. med hänsyn till tilltron till vår vilja att vara neutrala i krig. I totalförsvaret ingår krigsmakten, civilförsvaret och den kommunala beredskapen. Även om den kommunala beredskapen är en liten del i sammanhanget, är det ingen som tvivlar på att den är en viktig del av vårt totalförsvar. Med sina omfattande fredsuppgifter, av vilka många bör fullföljas även under civilförsvarsberedskap, och sina betydande personella och materiella resurser representerar kommunerna förvisso en viktig sida av landets potentiella försvarskraft. Flertalet kommuner berörs ju av planläggningen för utrymning och inkvartering. Även i andra avseenden berörs de av eller påverkar annan totalförsvarsplanläggning. Kommunerna utgör härigenom vitala komponenter i landets totalförsvar, som dessutom får en bred förankring i det att medborgarnas inflytande blir så stort som möjligt genom bl.a. kommunal beredskap. Med den hårt begränsade medelstilldelningen har takten i den kommunala beredskapsplanläggningen haltat ytterst betänkligt. Det räcker att nämna att hittills har endast ca 25 kommuner i vårt land fått sina beredskapsplaner klara. Detta resultat är inte särskilt lysande, om man beaktar att planläggningsskyldigheten lagfästes för mer än sju år sedan. Utskottets förslag medger att endast ett 20-tal kommuner kan planläggas budgetåret 1972/73. Med en sådan planläggningstakt tar det ungefär tio år till innan alla kommuner i landet hunnit få sina beredskapsplaner färdiga. Detta är ett anmärkningsvärt förhållande, och det kan starkt ifrågasättas om det kan godtas just med hänsyn till de krav som bör ställas på totalförsvarets samlade beredskap. En detalj att peka på är att vi har en utbildad kader planläggningsledare. Omkring 25 av dessa blir nästa budgetår utan sysselsättning, om utskottets förslag blir riksdagens beslut. Dessutom finns det fyra länsstyrelser — länsstyrelserna i Södermanlands, Kronobergs, Jämtlands och Västernorrlands län — som sju år efter lagens ikraftträdande inte fått någon erfarenhet av kommunal beredskapsplanläggning. Det är ytterst allvarligt, då samtliga dessa har stora uppgifter på framför allt inkvarteringssidan. Det vore mycket att säga, herr talman, när det gäller vikten av den kommunala beredskapen och dess behov av ökat anslag. Men utskottet är enigt och timman är sen, och i den situationen avstår jag från att framställa något yrkande.
Herr talman! Jag ber att helt kort och gott få återfalla på vad utskottet har sagt när det har behandlat motionsyrkandet på den här punkten. Vi instämmer med motionärerna i vikten och angelägenheten av att den kommunala beredskapsplanläggningen kommer till stånd, men med hänsyn till det statsfinansiella läget kan vi för närvarande inte förorda någon ökning av det av Kungl. Maj:t föreslagna anslaget. I det får man väl lägga in den förhoppningen att en förbättring av det statsfinansiella läget skall kunna leda till att planläggningsarbetet kan forceras undan för undan.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
Herr talman! Jag noterar med tacksamhet att civilutskottets ordförande, herr Grebäck, och vi motionärer är helt överens om vikten av den kommunala beredskapen. Låt mig när det gäller anslagsfrågan peka på en sak som jag kanske skulle ha nämnt i mitt inledningsanförande. Till krigsmakten anvisar vi miljarder, till civilförsvaret anvisar vi hundratals miljoner, men till den kommunala beredskapen, för vilken det äskas 2,6 miljoner, anvisar vi en enda miljon. Kan vi svälja de stora beloppen, då tror jag att det går att svälja även de mycket små, i synnerhet som uteblivandet av dessa små belopp sett ur totalförsvarssynpunkt i en krissituation skulle få ödesdigra konsekvenser. Vi skall inte glömma bort, när vi ser på den totala försvarsberedskapen, att den kommunala beredskapen är en viktig länk i kedjan och att kedjan inte är starkare än den svagaste länken. För att inte den svagaste länken under många år skall vara den kommunala beredskapen har jag, herr talman, den förhoppningen att kommande budgetberedningar bättre skall tillgodose de äskanden som rör bidrag till kostnader för den kommunala beredskapen.

Herr talman! Civilutskottet har haft att behandla en motion av herr Hellström m.fl. om kommunalisering av sotningsväsendet, innebärande en hemställan att riksdagen ”hos Kungl. Maj:t begär tillsättande av en utredning med syfte att lägga förslag om formerna för en kommunalisering av sotningsväsendet”. Det är, efter vad jag tycker, en ganska märklig hemställan. Men vad som är ännu märkligare är att utskottets majoritet har gått med på ett halvt bifall till denna motion. Det finns ett talesätt att har man bara biskopen till morbror så är ingenting omöjligt, och det går tydligen att få även omöjliga motioner delvis bifallna. Motiveringen för utskottsmajoritetens ställningstagande på den här punkten är att kommunindelningsreformen kan ”aktualisera förnyade överväganden om sotningsväsendets organisation, särskilt med hänsyn till skorstensfejarmästarens ställning i vissa sammanhang av offentlig myndighet. Vidare kan ifrågasättas om distriktsindelningen är tillfredsställande. Dessa förhållanden i förening med vad i övrigt anförts i motionen motiverar en förutsättningslös översyn av frågan om skorstensfejarmästarnas ställning och om skäl finns till ändringar i vad brandlagen och brandstadgan nu föreskriver därom. Formerna för en sådan översyn torde böra bestämmas av Kungl. Maj:t.” Det är ganska märkligt att kommunindelningsreformen skall aktualisera ett övervägande om sotningsväsendets organisation. Det brukar ju framhållas i sådana här sammanhang att genom kommunreformen har kommunerna fått ökade resurser och större möjligheter att utöva den kommunala självbestämmanderätten. Men här har tydligen reformen lett till att man misstror kommunerna när det gäller att klara upp en så enkel sak som hur sotningsväsendet skall vara organiserat så att man anser att Kungl. Maj:t behöver utreda denna fråga. Till detta utskottsbetänkande har vi fogat en reservation från centerpartiet, moderaterna och folkpartiet i utskottet. Vi säger: ”Kommunerna äger bestämma om sotningen skall bedrivas i kommunens regi eller genom privatföretag. Redan på denna grund finner utskottet sig böra avstyrka motionen 1972:1431 med dess syfte att inskränka de kommunala beslutsmöjligheterna. Frågan om bättre kommunal kontroll och insyn i sotningsverksamheten tas upp i det arbete som pågår för att skapa ett nytt normalavtal angående sotning. Arbetet beräknas kunna resultera i ett avtalsförslag som — enligt vad utskottet erfarit — beräknas kunna presenteras för de avtalsslutande parterna under våren 1972.

Det är väl hur arbetet bedrivs — att kommunerna får ett arbete utfört på rätt sätt genom avtal eller genom att verksamheten är kommunaliserad — som är avgörande. Att blanda in vinstintresset tycker jag är ganska egendomligt i det här sammanhanget. Motionärerna säger vidare: ”Monopolsituationen torde leda till att sotningstaxorna ofta ligger högre än som är motiverat av rationella skäl.” Jag tycker att det borde vara tvärtom. Kommunerna har ju möjligheter att då det gäller att träffa avtal med skorstensfejarmästarna att säga att om man inte får hyggliga villkor, kommunaliserar man verksamheten. Det är väl ett konkurrensförhållande som är i högsta grad önskvärt ur kommunernas synpunkt. Kommunerna torde vidare ha alla möjligheter att utöva den kontroll av verksamheten som kan vara erforderlig ur säkerhets-effektivitetssynpunkt. Sedan framhålls det i motionen att nyrekryteringen till sotaryrket är relativt svag.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

Herr talman! Herr Grebäcks anförande och reservationen utgår från att det skulle vara någonting egendomligt att lägga på kommunerna en ytterligare börda och i någon form beskära deras självbestämmanderätt, men jag tror att man bör se saken precis tvärtom. Enligt brandlagen ligger ju sotningsväsendet inom ramen för varje kommuns skyldighet att hålla ett brandförsvar, och hela brandförsvaret i övrigt är enligt brandlagen ett rent kommunalt åtagande. Frågan är varför just sotningen skall ligga utanför brandlagens bestämmelser om att åtagandet skall vara helt kommunalt. Det här diskuterades redan på 1940-talet, men man avvisade då, efter diskussioner om den nya brandlagen, en kommunalisering. Det har man gjort också vid senare tillfällen. Den motivering som legat bakom avvisandet av kommunaliseringen vid dessa tillfällen, när man haft hela brandförsvaret i övrigt som ett kommunalt åtagande, har såvitt jag förstår varit sotaryrkets traditionella karaktär av skrå — de fasta traditioner som fanns i yrket. Men i dag, i ett läge där vi vill ge en god arbetsmiljö och ett gott arbetarskydd hög prioritet, slår just skråkaraktären tillbaka och omöjliggör den privata företagsformen, om man eftersträvar en bra arbetsmiljö. Det är nämligen på det sättet att skorstensfejarmästarna i regel svarar för mycket små distrikt. Man har kanske en eller två personer anställda i de fall där verksamheten drivs privat — ibland är det fem eller sex, ibland något flera. Arbetsgivaren har som regel mycket små investeringsresurser till sitt förfogande och har därigenom små möjligheter att skapa en dräglig arbetsmiljö. Om man jämför kommuner som har kommunaliserat sotningen, framför allt Malmö, och andra kommuner, är det påfallande att investeringsresurserna är helt andra där sotningen är kommunaliserad. Sotning medför yrkesskador genom att svavel och metallstoff dagligen kommer in i kroppen på skorstensfejarna, om man använder de 1800-talsmetoder som tillämpas så gott som överallt där man har privat drift. I Malmö, där sotningen som sagt är kommunaliserad, har man genom de större investeringsresuser som detta medfört i mycket hög grad kunnat ersätta den gamla sortens sotning med moderna metoder, t.ex. med sotningsmaskiner som gör arbetet ofarligt för skorstensfejarna och som suger bort svavel och metallstoff och gör arbetsmiljön dräglig. Detta att investeringsresurserna saknas hos de små företagarna men finns i kommuner med kommunaliserad sotning är det ena motivet. Det andra motivet är — som Skorstensfejeriarbetareförbundet vid upprepade tillfällen har påpekat — att de privata skorstensfejarmästarna ofta inte har tillräckliga resurser för att klara de åligganden som brandlagen föreskriver när det gäller eldstadsbrandsyn. Den delen av kommunens brandförsvar som ligger under skorstensfejarmästarna klarar dessa i många fall inte därför att deras resurser är för små. Bakom Skorstensfejeriarbetareförbundets och LO:s kongresskrav om sotningsväsendets kommunalisering ligger alltså både att brandförsvaret skall skötas rationellt och att eldstadsbrandsyn skall kunna utföras såsom brandlagen föreskriver. Så har i många fall inte skett. Dessutom vill man skapa de investeringsresurser som fordras för att man skall kunna undvika svavelskador och metallstoffskador hos sotarna. Den monopolställning som de privata skorstensfejarmästarna har leder ju inte till konkurrens utan tvärtom till en uppdelning av en kommunal angelägenhet på olika privata företagare, som var och en har monopolställning inom sitt område. Det förekommer ingen som helst konkurrens mellan mästarna. Detta tillsammans med den orationella driften i många privata sotningsföretag leder till orimligt höga sotningstaxor. De taxorna kan också pressas vid en kommunalisering. Herr talman! Med hänsyn till utskottets positiva skrivning när det gäller vår motion har jag ingen anledning att här ställa något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.